Fru talman! Nej, skattehöjningar ökar inte automatiskt den demokratiska makten. Anledningen till att Tobinskatten kan öka den demokratiska makten är just att den ökar handlingsutrymmet för den ekonomiska politiken i förhållande till de stora kapitalspekulanterna. Jag behöver inte på något sätt bemöta argumentet att färre valutor minskar spekulationen. Det är ett uppenbart argument för euron - det är t.o.m. ett argument för en enda världsvaluta. Det är bara det att jag har andra, mycket starka argument mot EMU och den gemensamma euron. Den fungerar inte, av ett antal skäl som jag inte tänker dra här. Om Per Landgren studerar tidigare kristdemokratiska argument från den tid då kd var emot EMU kan han också hitta argumenten där.
Fru talman! När Johan Lönnroth säger att Tobinskatten ökar handlingsutrymmet för demokratin måste ju frågan ställas: Ökar detta handlingsutrymme ju högre skatten är? Eller vad finns det för kritiska lägen? Det verkar så godtyckligt, detta att samla, eller nästan jaga - det är en typ av internationell skattjakt, skulle man kunna säga - nya skattebaser för att öka politikens makt. I stället kan det bli helt tvärtom. När det gäller EMU och färre valutaområden talade Lönnroth för långsiktighet. Ja, varför då inte ha som mål långsiktigt stabila färre valutor och valutaområden, och naturligtvis även ett långsiktigt mål att ha en valuta med någon typ av ekonomisk utjämning? Säg bara något om långsiktigheten! Är det fel att ha det som ett långsiktigt mål? Det skulle ju lösa väldigt mycket.
Fru talman! Jag tror att det finns en skillnad mellan Per Landgren och mig när det gäller tron på att man vetenskapligt kan betstämma det ena eller andra exakta sambandet. Jag har mycket liten tro på att vi kan bevisa det ena eller det andra. Jag har en ganska stark övertygelse att en Tobinskatt skulle kunna bidra till att något dämpa de spekulativa rörelserna. Det skulle göra att den tidsutdräkt som vi har till vårt förfogande när vi behöver ställa om den ekonomiska politiken blir något större. Jag ska gärna sväva ut i stora utopiska visioner om både världsparlamentet och världsvalutan. Jag skulle gärna kunna tänka den tanken att alla världsmedborgare har direktval till ett världsparlament, där man också fastställer en världsvaluta. Men det är skäligen ointressant. Sådana filosofiska spekulationer kan Per Landgren och jag ägna oss åt på tåget hem till Göteborg någon gång. Jag ska inte trötta kammaren. Vi har dessutom ont om tid.
Fru talman! När det gäller frågan om var i världen offensiven finns tycker jag att det är en brist i Johan Lönnroths sätt att beskriva världsekonomins utveckling, även om han är intressant när han gör det, att han inte erkänner och försöker dra sina slutsatser av vad som egentligen har hänt. Vi kan se att ett antal tidigare mycket fattiga länder eller ekonomier plötsligt har börjat växa. Vad är det som inte har hänt i andra ekonomier eller länder som vi ser sitter fast i fattigdomen? Väldigt många har dragit slutsatsen att det är just öppnare marknader och fri handel som har gett denna vitalisering. Det är det som också leder till en diskussion om den demokratiska makten. Det är ingen, allra minst bland dem som är anhängare av fria och öppna samhällen, som ifrågasätter den demokratiska makten. Det handlar om var skiljelinjen mellan den kollektiva makten och det politiska beslutsfattandet och det öppna samhället ska gå. Där är det så att Lönnroth intar en annan hållning än vad väldigt många andra gör och har gjort under årens och decenniernas lopp, dvs. att man vill att den politiska makten ska ha ett väldigt långt grepp in i samhälle och ekonomi. Men det blir alltid på människors och konsumenters bekostnad. Den fråga som jag tycker att Lönnroth inte ska komma ifrån här i dag är vad som skulle vara konsekvensen av att en allt större del av kapitalrörelser och handel skulle ske inom de stora starka valutaområdena till nackdel för de fattiga regionerna. Vi kommer att ha euroområdet. Vi kommer att ha dollarområdet. Där kommer inte Tobinskatten att belasta. Det blir belastning på direktinvesteringar, bistånd, handel och kapitalrörelser gällande Uganda, Vietnam eller vilket annat fattigt land som helst. Vad innebär högre räntor för dessa länder, och vad innebär denna utveckling för möjligheten att bekämpa fattigdom och få mera fri handel?
Fru talman! Gunnar Hökmark får tro mig eller inte, men jag är en mycket stark anhängare av såväl öppna samhällen som frihandel. Jag tror precis som Keynes - jag citerade honom - att det för att vi ska kunna klara det är viktigt med en starkare demokratisk makt över kapitalets rörlighet över världen. Just den kombinationen tror jag är viktig. Gunnar Hökmark har en oerhört förenklad världsbild. Jag minns när hans partikamrater när jag var ny i riksdagen stod och predikade om hur alla de fantastiska tigerekonomierna - de öppna små länderna av typen Thailand, Korea, Indonesien osv. - klarade alla kriser. Sedan kom Asienkrisen, och så tvangs hans partikamrater helt vända upp och ned på argumenten. Som jag sade klarade sig faktiskt Indien och Kina något bättre, och det var delvis förmodligen beroende på att de hade en del valutakontroll och kapitalkontroll. Med det har jag absolut inte sagt att jag är anhängare av det system som finns vare sig i Indien eller Kina. Jag har bara konstaterat att världen inte är så enkel som Gunnar Hökmark tror. Jag tror att Tobinskatten är till fördel för framför allt de fattiga länderna.
Fru talman! Det är ju så att den reglering av ekonomin som präglar ett land som Kina, eller som för den delen har präglat det indiska samhället mer än vad den gör i dag, också påverkar den politik som förs i landet. Det politiska systemet och det ekonomiska systemet hänger samman. Jag tror inte att det är någon som har sagt att utvecklingen i något av de utvecklingsländer som Johan Lönnroth nämnde skulle vara problemfri, men det intressanta är väl ändå att det är länder som Taiwan eller Sydkorea som har haft en utveckling som står sig än i dag och som är långt bättre vad beträffar att erbjuda sina medborgare välfärd än de länder som sitter fast i den gamla regleringsekonomin. Visst är det intressant att det är i de delar av Kina där man har öppnat mest för kapital, investeringar och fri handel som man har den snabbaste utvecklingen. Visst är det intressant att det är nu, när man i Indien ser att olika avregleringar börjar öppna exportmöjligheter och en fri handel, som det börjar ske någonting i ett tidigare oerhört konserverat samhälle. Att välfärd nu börjar ersätta fattigdom är en fantastisk sak. Då tycker jag att Johan Lönnroth, som har reviderat så mycket av sin syn på socialistisk ekonomi, ska vara beredd att ta steget framåt och säga så här: Det kanske inte är rätt att den demokratiska makten ska användas till regleringar, utan man ska i stället stärka de internationella finansiella institutionerna. Staten och det offentliga ska övervaka men inte styra, därför att vi har sett så många negativa konsekvenser av det. Vi i vänsterpartier ska kanske för en gångs skull ta konsekvenserna fullt ut av de läror vi har trott på, för de har visat sig vara fel i land efter land.
Fru talman! Jag tror faktiskt att Gunnar Hökmark vet mycket lite om i vilken utsträckning jag har ändrat mina uppfattningar om den socialistiska ekonomin. Vi hinner inte göra denna historiska betraktelse nu i denna kammare, men jag kan försäkra att jag ganska länge har varit övertygad om att socialism inte har så mycket att göra med tron att man kan centralstyra ekonomin via staten. Jag tycker också att det är väldigt positivt att vi i flera fattiga länder har fått en positiv ekonomisk utveckling, men precis som jag konstaterade är den moderata fundamentalistiska enkelspåriga uppfattning som ni åtminstone hade i början på 90-talet på väg bort. Nu börjar ni, tycker jag, tveka lite mera. Ni är på något sätt på defensiven i denna debatt. Ni måste inse att verkligheten inte är så enkel. Det är precis som Keynes och andra, och James Tobin i sitt föredrag från 1972, konstaterade: Ska man kunna klara frihandeln och den öppna demokratiska ekonomin måste man också ha en viss möjlighet att demokratiskt kontrollera och utöva makt över kapitalets fria rörlighet. Jag är som sagt optimistisk. Även Gunnar Hökmark kommer kanske en vacker dag att inse att vi behöver öka demokratins makt på dessa icke valda stora kapitalägande makthavares bekostnad.

Fru talman! Ärade ledamöter! Det är ibland väldigt nyttigt att lyfta blicken utanför landets gränser. Det händer väldigt sällan att man gör det i finansutskottet, och därför är det extra nyttigt att så sker i dagens debatt, som rör de fattiga ländernas situation och förslaget om Tobinskatt. Det är också väldigt roligt att den här frågan har väckt en sådan uppmärksamhet, eftersom vi har ett yrkande i en partimotion från Centerpartiet om utredning av frågan om de fattiga ländernas situation när det gäller skuldavskrivning, den internationella handeln och Tobinskatten som teknik. Det är ingen tvekan om diagnosen av läget i världen i dag. Ett stort antal mycket fattiga länder sitter fast i fattigdomsfällan och drabbas nu också i ökande grad av miljöproblem och av handelsmönster som gör det svårt för dem att av egen kraft ta sig ur fattigdomsfällan. De afrikanska länderna har mycket svåra problem med aids och hiv. Biståndet minskar, och skulderna ökar, och vi har en globalisering som i mångt och mycket är positiv, men den är mest positiv för de rika länderna, först och främst för Västeuropa och USA. Utifrån den diagnosen har det utvecklats en situation där engagerade människor vill förändra och förbättra förhållandena. På FN:s extra generalförsamling och uppföljning av Beijingkonferensen, som handlade om kvinnors rättigheter, påpekade generalsekreteraren att fattigdomsgapet ökar i världen i dag och att det håller på att bli ett gender power gap, vilket på svenska betyder en fattigdomsklyfta som särskilt drabbar kvinnor. Det finns alltså också en könsmässig skillnad i detta sammanhang. Det är ganska naturligt att engagerade människor från den kyrkliga sfären eller i biståndsarbete eller ungdomar som funderar mycket över solidaritet och rättvisa försöker hitta en teknik och en metod för att lösa de här problemen. Det är också en mycket vanlig reaktion att etablissemanget då slår tillbaka, i en attack mot attack, för att förhindra den här diskussionen. Det handlar om generationsfrågor som vi har sett så långt tillbaka som vi har skriftligt material, ända från de gamla grekerna. Dessa frågor kommer igen nästan ordagrant i dagens läge. Men det handlar också om ett tvivel inom etablissemanget på att det går att ändra den här situationen. Jag kommer så väl ihåg den första gången jag som juris studerande för mer än 20 år sedan besökte Europarådet i Strasbourg för att studera konventionen om mänskliga rättigheter. I ungdomlig entusiasm frågade jag: När kommer Finland att kunna gå ifrån observatörsstatus till medlemskap i Europarådet? Finland vågade inte ansöka om medlemskap av hänsyn till Sovjetunionen. Detta skedde före murens fall. Den reaktion som jag fick då liknar väldigt mycket den reaktion som unga människor får i dag när de vill ta sig an de svåra problemen i världen - en klapp på huvudet och: Lilla vän, det här begriper inte du. Vi kan de här frågorna. Du ska inte ens debattera de här sakerna. Jag tycker också att det är väldigt viktigt att finansutskottet faktiskt börjar titta på hur de stora internationella institutionerna på det här området fungerar och arbetar. Där har vi väldigt mycket jobb kvar, och det gläder mig otroligt mycket att det faktiskt finns en utskottsmajoritet som vill ha en globaliseringsstrategi - inte bara en globaliseringspolitik utan faktiskt en strategi för hur man gör något åt de olika problem som finns. När James Tobin lanserade det här begreppet, idén om Tobinskatt, gjorde han det utifrån utgångspunkten att minska skadliga valutarörelser och att förbättra arkitekturen i det internationella finansiella systemet. Sedan, efter några år, tillkom en tredje motivering, nämligen att använda de här pengarna. Resultatet av Tobinskatten, som han trodde skulle fungera stabiliserande, skulle användas till ett gott syfte. Detta goda syfte, som han lade till som det tredje motivet, handlade om de fattiga ländernas skuldbörda. Efter det har det kommit två stora rapporter, Ingvar Carlsson-Ramphal-rapporten och Brundtlandkommissionens rapport om FN-systemet. Där har man lagt till en fjärde sak, nämligen finansieringen av FN-systemet. Min tro, eller min övertygelse, är att om man verkligen seriöst vill lösa de här fyra olika problemområdena ska man inte blanda ihop dem med Tobinskatten och de olika andra ändamålen. Varje problem måste lösas efter sina förutsättningar om man verkligen vill nå ett resultat. Om vi då tittar på det som görs nu och börjar med den finansiella strukturen, eller arkitekturen, så pågår det ju väldigt mycket arbete. Det sker i Världsbanken, i Internationella valutafonden, i Bank for International Settlements, I Baselkommittén, i EU, i G10 gruppen, i G7-gruppen och i Financial Stability Forum, som just är till för att skapa finansiell stabilitet. Där är arbetet på gång. Utvecklingen har börjat. Om man driver på strategiskt där kommer det att ge väldigt bra resultat. Om man sedan tittar på det som handlar om Tobinskattens teknik, alltså Tobinskatten i sig, och en av motiveringarna där, nämligen att försöka förhindra de skadliga effekterna av vissa internationella valutatransaktioner, så har ju debatten i det sammanhanget fokuserats på bara Tobinskatten. Jag tror i och för sig att det även här finns en stor enighet över hela världen om att vissa former av valutatransaktioner skadar enskilda stater och företag och att man behöver hitta tekniker för att förhindra detta. Många gånger handlar det ju, precis som när det gäller säkerhetspolitiska problem, om att det är bra att få en genomlysningseffekt först och främst. Även i det sammanhanget fungerar ju den förbättrade arkitekturen. Det handlar också ibland om en fördröjningseffekt. Det är möjligt att Tobinskatten fungerar så. Jag tror att den faktiskt kan göra det. Men det finns också andra tekniker. Man kan titta på andra områden som är viktiga för ekonomins funktionssätt. Börshandeln är t.ex. viktig för riskkapital och för ekonomins tillväxt. Där finns det i alla stater tekniker för fördröjningsmekanismer. Börsstopp är inget konstigt. Det accepteras av alla och välkomnas av alla. Det är t.o.m. straffbelagt att inte anmäla en aktie i en viss situation så att den blir börsstoppad. Därmed blir den här tekniska diskussionen om att alla delar av Tobinskatten är fullständigt vansinniga och strider mot allting ganska fånig. När det gäller börshandeln har man ju fördröjningsmekanismer som fungerar och som är accepterade. Man kan också fundera över ironin i att en vanlig utbetalning av lön i Sverige tar 48 timmar. Den fördröjningsmekanismen anses inte skadlig över huvud taget medan jättestora valutarörelser som kan stjälpa hela länders ekonomi inte får fördröjas alls. Det finns ingen balans i den här diskussionen, som jag ser det. Frågan om finansieringen av FN måste lösas i ett annat sammanhang. Då återstår frågan om de fattiga ländernas skuldbörda, som man faktiskt borde kunna lösa genom en bättre samordning i Världsbanken och Valutafonden. Där har handelsminister Pagrotsky och finansminister Ringholm ett mycket stort ansvar och en politiskt möjlig arena som de ännu inte har utnyttjat som ordförande i EU. Man hade kunnat samordna EU:s aktiviteter i de här organisationerna på ett sätt som hade gynnat skuldavskrivningen och fört frågan rejält framåt. Detta har man låtit bli, och det är anledningen till att jag har en ganska skarp formulering i mitt särskilda yttrande. Slutligen vill jag säga att respekten för de människor i kyrkor, biståndsorganisationer, ideella föreningar, politiska partier och ungdomsorganisationer som engagerar sig i de här frågorna är viktig. De ska tas seriöst och behandlas med respekt. Då tycker jag att det är förskräckligt att göra som Gunnar Hökmark gjorde i början av sitt anförande. Han pratade om att det här ungefär handlar om små barn som går på tivoli och ska åka karusell och skriker om sockervadd. Det är inte att behandla seriösa människor som vill ha internationell solidaritet med respekt.

Fru talman! I dag gör Socialdemokraterna någonting som är väldigt typiskt för ett parti som sitter vid makten och vill hålla sig väl med alla. De tar egentligen inte ställning i dag. Man går inte till attack mot ATTAC-rörelsen och man går inte till attack mot spekulationsekonomin. Man begraver i stället en väldigt viktig fråga i en utredning som vi ännu så länge inte vet hur länge den ska pågå. Vi från Miljöpartiet har drivit på väldigt hårt för att Leif Pagrotsky och Socialdemokraterna borde ta upp frågan om Tobinskatten redan i dag på en internationell nivå. Det har man vägrat att göra. Vi har inte velat att man ska ta upp den här frågan till beslut. Vi har velat att man ska ta upp frågan till diskussion, t.ex. nu när man är ordförande i EU. Vi reserverar oss ändå inte mot beslutet, för vi vill ha en enighet, en majoritet, i utskottet som stöder att man ska titta vidare på frågan om Tobinskatten. Vi tycker att det i sig är ett steg framåt även om det är ett alldeles för kort steg framåt. Sedan finns det inom Socialdemokraterna väldigt olika uppfattningar när det gäller Tobinskatten. Det ska man inte heller glömma bort. När ATTAC mötte statsminister Göran Persson hade han invändningar om Tobinskattens rimlighet. Han förklarade att han inte tycker att man kan införa en skatt på mellanstatlig nivå. Då blir det ett samarbete som inte är mellanstatligt. Det är samma kritik som Göran Persson har när det gäller införande av en koldioxidskatt på internationell nivå eller EU-nivå. Vi har alltså fått höra väldigt olika saker från olika delar av Socialdemokraterna. Vi har dock inte fått höra någon ledande socialdemokrat på ministerpost som säger: Ja till Tobinskatt - det här ska vi nu diskutera och driva på en internationell nivå. Så långt har man inte kommit. Jag tycker att det är synd att man väljer den här mellanvägen. Jag vill också ta upp det som Lena Ek var inne lite grann på, nämligen hur man nu från olika partier och också ett antal debattörer väldigt mycket hoppar på ATTAC-rörelsen och de som bl.a. driver frågan om att införa en Tobinskatt. Nyligen var det en artikel där man misstänkliggjorde ATTAC för att ha en hemlig dagordning. Man insinuerade att de hade något hemskt fuffens för sig. Det skulle finnas mörka krafter, det skulle finnas något bakom att man vill införa en Tobinskatt. Jag tycker att hela den debatten har varit olycklig, precis som Lena Ek sade här tidigare. Man måste kunna få driva olika politiska frågor utan att t.ex. bli sammankopplad med mörka krafter och främlingsfientliga krafter, som man har blivit. Jag kan bara betona att ATTAC-rörelsen i Sverige är en internationell rörelse och att de människor som är aktiva där på intet sätt tillhör den främlingsfientliga delen av samhället. De är tvärtom internationalister, och försvarar människors lika värde och människors rörlighet. När det gäller den kritik som finns mot Tobinskatten så tycker jag att det finns en skiljelinje mellan dem som ändå tycker att skatten kan vara positiv och dem som tycker att den är negativ. De som säger att den är negativ är de som anser att Tobinskatten innebär att man förstör rörligheten. Den innebär lite grus i maskineriet, och det förstör handeln. På något sätt är det som om man säger: Ingenting får stoppa handeln! Allting ska vara helt fritt! De frågor man måste ställa då är om detta alltid är demokratiskt. Varför vill man inte på något sätt att någon ska blanda sig i marknaden och hur den finansiella marknaden fungerar? Vi fick höra lite av de argumenten i den utfrågning utskottet hade av ekonomen Klas Eklund. Han sade: Ni politiker ska inte komma här och fingra på de här frågorna! Ni ska hålla er borta från dem. En av de saker som Klas Eklund också sade då, som jag tyckte var intressant att notera och som man också kan höra från andra nationalekonomer är att det är positivt med spekulanter. Spekulanter bidrar till att stabilisera den finansiella marknaden, anser man. Man tycker alltså att spekulanter är något positivt, och man tar inte upp det negativa med spekulationerna - det som man har sett ibland när alla leker följa John och alla spekulerar på samma sätt, och vilka konsekvenser det får för både enskilda företag och enskilda länder. Här går en skiljelinje i den politiska sfären och diskussionen. Vissa tycker att man bara ska avreglera, ha mindre politiska ingrepp i utvecklingen samt nedskärningar i de offentliga utgifterna. Det finns ett antal partier här i riksdagen, bl.a. Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet som ställer sig bakom detta. Jag vill citera något som John le Carré skrev ganska nyligen i Aftonbladet. Det visar lite grann den bild man har när man tror att det enda som är mirakelkuren för världen, som kommer att minska dess problem och minska fattigdomen, är avreglerade marknader och mindre politiska ingrepp. John le Carré säger så här: "Det är en föreställning som omhuldas av såväl konservativa som, i mitt hemland, New Labour. Den gör Tony Blair, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Bill Clinton och George W Bush till siamesiska tvillingar. Den innebär en övertygelse om att oavsett vad de stora kommersiella företagen gör på kort sikt så vägleds de i sista hand av etiska intressen och därför är deras inflytande på världen välgörande. Och den som tror något annat är en neokommunistisk kättare. I denna teoris namn tittar vi hjälplöst på när miljontals kvadratkilometer regnskog avverkas varje år, när urinvånare systematiskt berövas sin jordbruksförsörjning och fördrivs och görs hemlösa, när de som protesterar blir hängda eller skjutna, när de vackraste platserna på jorden invaderas och skändas, och när tropiska paradis förvandlas till ruttnande ödemarker med växande, sjukdomshärjade megastäder mitt i." På något sätt tycker jag att det finns en sanning i detta. Det finns de här i riksdagen och i den politiska debatten som tror att det som företag gör och det som spekulanter gör på marknaden har etiska orsaker och alltid är etiskt. Det blir bara bra om vi politiker inte blandar oss i, anser de. Den uppfattningen har inte jag. Jag har uppfattningen att även marknaden behöver vissa sociala och ekologiska ramar. Vissa hävdar i debatten att liberaliseringen har lett till att vi har minskad fattigdom i världen. Det är den som är lösningen för de fattigaste länderna, menar man. Men så är det inte. Den här veckan har FN:s tredje konferens för de minst utvecklade länderna i världen pågått i Bryssel. Om man tittar på Afrikas ekonomiska utveckling ser man att den under de senaste decennierna har varit en sorglig historia. Skulderna har ökat. Exportintäkterna har minskat. Tillväxten har i många av länderna snarare slagit av på takten än ökat. Handeln med omvärlden sker på samma sätt som under kolonialtiden. Afrika exporterar råvaror och importerar färdiga produkter. Afrika producerar vad Afrika inte konsumerar, och Afrika konsumerar vad Afrika inte kan producera. Därför sitter Afrika i ett oavbrutet beroende. Vissa säger: Javisst, men här vill vi också göra någonting! Vi vill också ha en liberalisering av handeln när det gäller de minst utvecklade länderna. Det är naturligtvis bara bra. Jag tror att vi alla här i Sveriges riksdag har en uppfattning om att man måste se till att de fattigaste länderna i världen får tillträde till vår marknad - den svenska marknaden, EU:s marknad och andra västerländska länders marknad. Tyvärr delar vi inte den uppfattningen med de andra medlemsländerna i EU. De borgerliga partierna hävdar dessutom att allting blir bra om bara den totala handeln är helt fri, och så hänvisar de t.ex. till utvecklingen i olika länder i Sydostasien. Då vill jag bl.a. hänvisa till en del ekonomer både i Mellanöstern och i Afrika som många här kanske inte läser. Det finns även en svensk ekonom, Mauricio Rojas, som har tittat på vad som har hänt i sydostasiatiska länder och hur de kunde bygga upp sin ekonomi. Det fanns tre faktorer som gjorde att de kunde bygga upp en ekonomi. Först hade de dels en jordbruksreform, dels en utbildningsreform och sedan skyddade man den inhemska industriella produktionen och jordbruksproduktionen ett tag innan man öppnade för inga tullar. Det är därför vissa länder i Sydostasien kunde bygga upp en bättre ekonomi. Detta är någonting som de fattiga länderna behöver få. Vi får inte bara säga: Totalt fri handel, och allting blir bra. De olika länderna i världen är nämligen inte jämlika, och de kan inte konkurrera jämlikt på en marknad. Det finns olika idéer om hur Tobinskatten skulle kunna se ut och utformas. De som stöder Tobinskatten i dag stöder inte den gamla idén om en skatt på 1 %, utan man stöder en tanke på en transaktionsskatt som är mycket lägre. Meningen är att man ska införa en tröghetseffekt som gör att man får utrymme för politisk handling. Den kanske inte alltid stoppar en spekulation mot ett land, men den kanske mildrar och dämpar den. Det finns några, i det här rummet i alla fall, som verkar hävda att ändamålet med den finansiella marknaden är ett ökat flöde av kapital så snabbt som möjligt. Det är ett självändamål. Men som vi ser det är det inget självändamål, utan den finansiella marknaden ska fungera för att skapa möjligheter för ekonomin att fungera. Jag skulle kunna gå in mer på hur Tobinskatten ska utformas. Där finns många olika teorier. Jag skulle önska att man redan i dag från den svenska regeringens sida mer på allvar tog upp de här frågorna internationellt och diskuterade dem i det forumet.
Fru talman! Yvonne Ruwaida säger att vi socialdemokrater begraver frågan om en Tobinskatt. Det påståendet vill jag bestämt avvisa. I och med det beslut som riksdagen är i färd att fatta, och i och med finansutskottets förslag, så öppnar vi dörren för en Tobinskatt. Tidigare har ju riksdagen avvisat förslaget om en Tobinskatt. Nu är vi beredda att pröva detta tillsammans med andra förslag i en gemensam globaliseringsstrategi. Jag vill hävda att den linje som Yvonne Ruwaida förespråkar, nämligen att nu ta upp frågan direkt i olika internationella organ, faktiskt är oansvarig. Den linjen riskerar nämligen att vi får ett bakslag nu för Tobinskatten och att de här organen nu och en gång för alla begraver frågan. Jag tycker alltså att Yvonne Ruwaida ska prata lite tystare om vem som begraver frågan om en Tobinskatt. Detta handlar om att pröva frågan, och vi får se vad som händer i det kommande arbetet med en globaliseringsstrategi.
Fru talman! När det gäller frågan om utredningen tycker vi att det är bra att man tittar vidare på frågan om Tobinskatten. Det hade vi önskat att man skulle göra i vilket fall som helst. Detta är en fråga som är viktig, och där vi inte har så mycket tid. Världen kan inte invänta att vi sitter och utreder en fråga i ett antal år utan att vi samtidigt försöker ta upp diskussionen. Man kan börja med att föra en diskussion om den globala ekonomin, spekulationsekonomin, Tobinskatten och vilken roll den skulle kunna ha på t.ex. EU-nivå. Men där har vår handelsminister Leif Pagrotsky tyvärr vägrat att ens diskutera frågan. Man kan kanske göra lite olika bedömningar om ifall det verkligen är vettigt att ta upp frågan eller inte. Jag tror att det hade varit bra att ta upp frågan till diskussion, och inte till beslut, i nuläget. Det finns i dag ett antal ministrar i ett antal EU länder, t.ex. i Frankrike, som alla säger till ATTAC rörelsen: Åh, vad ni är duktiga och bra! Ni behövs verkligen. Ni gör ett så bra jobb, och vi stöder er. Men vi kan inte ta upp det här, för det finns inget stöd för detta i de andra länderna. Tyvärr verkar de svenska socialdemokratiska ministrarna följa den klubben och vilja säga samma sak. Alla skyller på andra i stället för att åtminstone ta upp frågan till diskussion. Om Tobinskatten ska införas är det önskvärt att det görs globalt. Kan man inte göra det globalt kan väl åtminstone börja med de västerländska länderna - alltså att det görs väldigt många länder emellan. Då är det synd om man inte tar diskussionen på global nivå, på både FN-nivå och EU-nivå, inledningsvis för att påverka processen. Jag tror att det är fel om alla länder själva ska diskutera frågan ett antal år för att sedan, om kanske fem eller tio år, ta upp den på global nivå. Då har det förflutit väldigt lång tid.
Fru talman! Min poäng är att vi riskerar att begrava frågan en gång för alla om vi tar upp den i dag. Sedan kanske opinionen, ATTAC och andra rörelser, inklusive mitt eget parti, gör att frågan kommer i en annan dager och är mogen att tas upp. Men att i dag ta upp frågan innebär att vi riskerar att begrava den. Samtidigt vill jag varna för att alltför mycket fokusera på Tobinskatten och låsa fast debatten kring den. Det finns ju alternativa förslag som bör prövas och övervägas. Det är också vad vi vill att Globaliseringsgruppen ska göra. Det är möjligt att det finns andra förslag som är mogna att tas upp redan i dag i EU och i andra internationella forum. Låt oss göra det men låt oss inte låsa debatten genom att bara diskutera Tobinskatten!
Fru talman! Jag hävdar ändå bestämt att anledningen till att frågan läggs i en utredning och till att man från regeringens sida i dag inte vill ta upp frågan i internationella forum faktiskt är att socialdemokratin är splittrad. Vi har ju uttalanden från statsminister Göran Persson om att han är skeptisk till en sådan här skatt. Det finns också andra ministrar som är skeptiska, t.ex. vår finansminister, medan bl.a. vår handelsminister är lite mer positiv. Jag håller med om att det inte bara gäller frågan om en Tobinskatt för att komma åt den globala ekonomin, utan det gäller väldigt många olika frågor. Arbetet med bekämpandet av finansiell brottslighet, s.k. skatteparadis, behöver både fortsätta och intensifieras. Vidare måste vi avveckla EU:s exportsubventioner för jordbruksprodukter och försvara de minst utvecklade ländernas rätt att bygga upp en egen livsmedelsförsörjning. Vi måste också avskriva de fattigaste och mest skuldsatta ländernas skulder. Dessutom behövs Tobinskatten. Det är alltså väldigt många olika saker som behövs. För vår del är strategin klar. Vi skulle kunna tänka oss att redan i dag jobba med alla frågor på internationell nivå. Jag är dock lite rädd för att man under de närmaste åren - jag vet inte hur länge utredningen kommer att sitta; jag har inte fått svar där heller - hela tiden kommer att kunna hänvisa till att man arbetar med en globaliseringsstrategi. Det gör man kanske i ett par år men då har man på något sätt begravt frågan en viss tid, och det tycker jag är synd.

Fru talman! Utskottet vill genom ett tillkännagivande uppmana regeringen att utarbeta en strategi för globalisering samt att finanspolitiska värderingar - det gäller t.ex. beträffande Tobinskatten - belyses för att öka stabiliteten i de finansiella systemen. Genom detta förslag vill man, menar jag, antyda att dagens finansiella marknad inte kan accepteras i ett globalt perspektiv - i varje fall ifrågasätts den kraftigt. Samtidigt skriver man att "i mångt och mycket är finansmarknadernas omvandling en positiv utveckling. Växling av valutor och finansiering av handeln mellan länder har blivit enklare och billigare. Samtidigt har tillgången på investeringskapital ökat." Dessutom kan jag konstatera att det under denna period har blivit lägre räntor och mer likvida marknader. De regionala finanskriser som man redogör för har berott på brister i de lokala finansiella systemen, som inte varit tillräckligt transparenta och där också kreditrisker tagits mot bakgrund av dåliga analyser. Det har alltså inte varit brister och spekulationer i det globala finansiella perspektivet. Snarast är det så att bankerna genom den fria globala rörligheten har kunnat fördela riskspridningen av kapitalet och därmed minska riskerna och förlusterna. Detta leder till att kapital skapas på stabilare grunder och med lägre räntor. På så sätt gagnar det tillväxten globalt, även behovet av utvecklingsländernas tillgång på kapital och detta med en rimlig ränta. Tobinskatten ska motverka osund kortfristig spekulation, anser man. Frågan är vem som kan avgöra vad som är sund eller osund valutatransaktion. Man kan inte dra dessa gränser med någon större säkerhet. Därför måste rimligen all valutatransaktion belastas med en Tobinskatt, som då egentligen kommer att fungera som en tull - dvs. vara hindrande för finansiell handel. Ett svenskt exportföretag som har intäkter i dollar och som betalar löner och skatt i kronor måste växla dollar till kronor. Företaget överlåter valutarisken genom att sälja dollar till sin bank, som därmed tar på sig valutarisken. Bankens valutarisk ökar om inte en annan kund i exakt samma ögonblick gör en lika stor motsatt valutatransaktion, så att bankens valutainnehav blir oförändrat. Detta är osannolikt. Därför matchar olika banker varandras olika valutaköp genom inbördes transaktioner för att minska den totala risken i banksystemet. Detta tycker jag inte att man kan kalla för osund kortfristig spekulation. På 80-talet hade vi i Sverige en omsättningsskatt på värdepapper, den s.k. valpskatten. Detta hindrade inte 90-talets kris, som berodde på andra faktorer. Däremot minskade handeln med räntebärande papper med ungefär 80 %. En del flyttade utomlands, och en del upphörde. Motargumentet är förstås att Tobinskatten ska vara global, och då kan man inte flytta någonstans. Men man kommer inte runt problemet med vad som är sund eller osund valutatransaktion, och därmed når man inte ett av de syften som framförs av anhängarna - nämligen minskade kortfristiga osunda spekulationer, som man kallar det. Det andra syftet, att man vill "förlångsamma" - slänga grus i maskineriet så att säga - uppnår man däremot. Detta framkom vid utskottets utfrågning. Vidare framkom att Tobinskatten inte leder till att framtida ekonomiska kriser undviks och att det inte handlar om detta. Dessutom har Tobinskatten en kostnad. "Det har det mesta när man försöker införa en sådan skatt", sade Kenneth Hermele under utfrågningen. Nu är det ju just den ökade kostnaden, eller avkastningen på den ökade kostnaden, som man eftersträvar. Man menar att denna kan komma utvecklingsländerna och den fattiga världen till godo. Men på vilket sätt - genom globala fördelningsinstitut eller andra organisationer? Vad kostar det och hur fattas besluten? Jag är inte säker på att man hjälper de fattiga människorna med Tobinskatten, däremot kanske andra länders statskassor. Kommer då inte detta att försvåra för utvecklingsländerna när det gäller att få del av kapital för sin utveckling och att dessutom leda till högre kostnader med stigande räntor? Just på frågan om det blir högre eller lägre räntor för den fattiga världen svarade Hermele vid utfrågningen: "Jag tror det blir högre räntor. Det finns kostnader förenade med en sådan skatt." Sammantaget menar jag alltså att utfrågningen har visat att Tobinskatten leder till högre räntor, ökad "friktion" och därmed mindre tillgång till kapital, även för utvecklingsländerna. Detta måste innebära sämre möjligheter för dessa att bygga upp en egen infrastruktur och att utveckla sitt eget land efter egna förutsättningar. Det rimliga borde vara att fortsätta på den utveckling som den finansiella marknaden hittills genomgått i ett globalt perspektiv och att undvika ökade "friktionsmoment" i systemen. Fortsatt avreglering är en bättre väg att gå, för det har visat sig ge både lägre räntor och stabilare marknader. Det viktiga, som jag ser det, är att fortsatt verka för att öppna finansmarknaderna så att otillbörlig statlig och annan påverkan på banker och andra aktörer förhindras. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till reservation 1.

Fru talman! Det har talats flera gånger här i dag om fattigdom. Jag tänkte också börja med ett litet citat av Olof Palme från hans tal vid Broderskapskongressen 1965: "Fattigdomen är inte förutbestämd. Den är inte påtvingad dem av den obeveklig högre försyn eller av obönhörliga jordiska lagar. Fattigdomen är en orättfärdighet som har samband med samhällets sociala och ekonomiska struktur, med former för människors samlevnad, med förmågan att utnyttja naturens tillgångar och människors arbetskraft." Den 8 mars förra året, på den internationella kvinnodagen, presenterade mitt partis kvinnoförbund, skvinnor, ett nytt internationellt program för global rättvisa och solidaritet. Där konstaterar vi att ekonomins globalisering, med varor, tjänster, investeringar och kapital som flödar över nationsgränserna ökar vårt beroende av varandra och att globaliseringen för de fattigaste människorna och de fattigaste länderna riskerar att leda till ytterligare påfrestningar. Globaliseringen är både vår tids möjlighet och vår tids hot. Samarbete, utbyte och integration ligger i allas intresse. Att bekämpa fattigdomen är avgörande för att värna fred, demokrati och en hållbar utveckling. Globaliseringen medför att i-ländernas politik alltmer påverkar de fattiga ländernas möjligheter till social utveckling och fattigdomsbekämpning. Det gäller säkerhetspolitik lika väl som handels-, jordbruks och miljöpolitik samt ekonomisk politik. Ett starkt internationellt regelverk gynnar den ekonomiska utvecklingen och är speciellt viktigt för mindre och ekonomiskt svaga länder. Vi menar att på samma sätt som det globala finansiella systemet kräver övervakning och förmåga till snabb respons vid kriser kräver fattigdom, orättvisor och humanitära katastrofer att vi skapar en global offentlig sektor. Det handlar inte om att bygga upp ett nytt system utan att använda och utveckla det nätverk som finns: FN, Världsbanken, Internationella valutafonden, Världshandelsorganisationen, WTO, och andra organisationer. I vårt program belyser vi dels problemen med kortsiktiga spekulativa valutatransaktioner, dels problemen med FN:s finansiering. Och vi menar att man måste undersöka olika former av lösningar. Någon form av avgifter på exempelvis flygbiljetter kan vara ett sätt. Införandet av en s.k. Tobinskatt kan vara en annan möjlighet som bör ytterligare undersökas. Vi har i dag en global ekonomi utan ett globalt samhälle. Det existerar ingen inbyggd automatik inom den kapitalistiska marknadsekonomin som strävar efter att bevara miljön, utplåna klasskillnader, stärka kvinnans roll eller att utplåna fattigdomen. Den dominerande motorn i marknadsekonomin är största möjliga avkastning på insatt kapital. Alltfler människor ställer i dag det rimliga kravet att globaliseringen ska främja välstånd för alla, demokrati, mänskliga rättigheter, fred och en bättre miljö. Asienkrisen visade mycket tydligt hur problem i ett land inte längre kan isoleras utan får återverkningar runtom i världen. Följderna av Asienkrisen innebar ett bortfall av inkomster i utvecklingsländerna som 1998 motsvarade världens samlade bistånd under ungefär tio år. Förslagen i vårt internationella program har vi följt upp bl.a. genom en interpellation till finansministern förra våren angående möjligheten att införa en s.k. Tobinskatt och en motion till riksdagen under den allmänna motionstiden. Det är motion Fi216. Det finns dessutom ytterligare två s-motioner fogade till det här betänkandet. I motion Fi216 lyfter vi fram behovet av stabila nationella och internationella finansmarknader, och vi lyfter också fram förslagen från Carlsson-Ramphal-rapporten Vårt globala grannskap från 1995, där det bl.a. fanns förslag om att införa någon form av internationell skatt för att tillgodose det internationella samhällets behov.

Fru talman! KU:s betänkande nr 18 behandlar ett antal motionsyrkanden från den allmänna motionstiden rörande mediefrågor. Jag tänker i mitt anförande uppehålla mig dels vid våra två reservationer, dels något utveckla våra tankar runt den digitala radion. Fria medier är en av demokratins bärande grundvalar. Det är det fria ordet, den fria debatten och den kritiska granskningen av olika företeelser i samhället som avgör hur demokratin ska fungera. Det fria ordet har en direkt betydelse för informationsfriheten och också för medborgarnas frihet. Vi lever i dag i ett mycket väl utvecklat informationsoch kunskapssamhälle, ett samhälle som ställer den enskilde medborgaren i centrum för ett flöde av nytt tänkande, vetande, underhållning, nyheter och inte minst kommersiella aktiviteter. Avståndet till kunskap är i dag aldrig längre än till en radio, en TV-apparat eller en persondator. Mot den bakgrunden är det en viktig uppgift att se till att det är den enskildes frihet och rätt som präglar den nya informationsteknikens tillämpning i samhället. Strävandet att politiskt kontrollera tekniken begränsar möjligheterna till utveckling och måste så långt möjligt undvikas. När det gäller inriktningen av mediepolitiken är det vår uppfattning att statens grundläggande ansvar är att slå vakt om yttrande och etableringsfriheten. Därmed uppnås en mångfald på publikens och samhällets villkor. Vi moderater vill ha medier som är beroende av publiken och oberoende av regeringen. Vi menar att en politik för fria medier också kommer att leda till att teknikens utveckling sker utifrån de enskilda medborgarnas behov och intressen. Det innebär att gränserna mellan olika medier luckras upp, samtidigt som lagar och regler som är teknikbundna snabbt kommer att bli otidsenliga och motverka sina egna syften. Detta ställer krav på lagstiftning som ger en frihet för de nya mediernas utveckling alltifrån Internettjänster till television. Sverige ska vara ett land där denna utveckling är naturlig och vi ska vara internationellt ledande. Vi moderater vill också ha flera fristående radiooch TV-kanaler. I statens åtaganden på medieområdet bör därför ingå att underlätta för nya kanaler att etableras utan att i onödan lägga sig i deras programverksamhet utöver vad som regleras i radio och TV lagen. Vägledande ska vara ansvaret gentemot publiken. Vidare anser vi att staten genom regionala koncessioner bör ge olika TV-stationer möjlighet att redan i det analoga nätet börja sända med olika delar av landet som sändningsområden. TV-bolag som växer fram ur en sådan process ska kunna genomföra nationella sändningar genom samarbete. Koncessionerna ska fördelas genom ett auktionsförfarande på motsvarande sätt som den privata lokalradions koncessioner. Must carry-reglen bör begränsas. Regeln innebär att kabel-TV-företagen är skyldiga att utan avgift i kabelnäten distribuera ett antal program som sänds med tillstånd av regeringen. Det finns ingen anledning, anser vi, att ålägga kabelägare att kostnadsfritt distribuera kommersiella program, och det kan heller inte anses befogat att utöka must carry-skyldigheten till att omfatta andra kanaler för att tillgodose informationsbehovet. Kravet på allmänhetens tillgång till allsidig information måste rimligen anses tillgodosett genom att de licensbetalda public service-kanalerna TV 1 och Fru talman! Mot bakgrund av vad jag här har anfört yrkar jag bifall till reservation 1. När det gäller reservation 3 är vår uppfattning att EU ska arbeta för att utvidga den inre marknaden och för att få bort offentliga monopol. TV-bolagen bör fritt förfoga över programinnehållet i enlighet med ländernas tryckfrihetsförordningar. Det finns heller ingen anledning för EU att reglera vilka länder som program ska komma ifrån eller ställa krav på viss andel europeiska program. Enligt vår uppfattning är det helt oacceptabelt att EU ställer krav på en viss sammansättning av programmet. EU:s s.k. TV-direktiv bör därför avskaffas. Fru talman! Avslutningsvis ska jag något utveckla våra tankar kring den digitala radion, även om vi inte har någon reservation i den frågan med hänvisning till en kommande utredning. DAB-radion, eller digital radio i marknätet, har blivit ännu ett av Marita Ulvskogs många misslyckanden. DAB har sagts vara den nödvändiga tekniska utvecklingen inom radio, och det är den digitala sändningsstandard som valts för marknätet för att ersätta dagens analoga sändningar. DAB började sändas reguljärt av Sveriges Radio 1995. Enbart sändningskostnaderna för DAB som Sveriges Radio betalar till sändarbolaget Teracom uppgår till 70 miljoner kronor per år. Sändningarna når visserligen ca 85 % av landet, men de kan bara tas emot av de färre än 500 mottagare som finns i landet. Det kostar alltså mer än 100 000 kr att nå varje mottagare, pengar som tas från annan viktig programverksamhet. Orsakerna till misslyckandet är flera. Mottagarna är dyra. Den billigaste kostar i dag ca 2 000 kr. DAB radion har hittills inte heller skapat något mervärde för lyssnarna. Utbudet är kraftigt begränsat därför att de privata lokalradionstationerna inte finns med, och det är dessa stationer som för många av de unga lyssnarna svarar för mångfalden i radio. Den fråga som radiolyssnaren ställer sig är naturlig och befogad: Varför betala dyra pengar för en mottagare när jag bara kan lyssna på halva utbudet? Priset på mottagare kan Marita Ulvskog inte göra mycket år, men utbudet styrs av politiska regler. De viktigaste gäller om och på vilka villkor den privata radion ska få vara med. Vi moderater menar att för att den digitala radion ska kunna utvecklas fordras såväl redaktionell som kommersiell frihet. Det krävs ett auktionssystem och långvariga sändningstillstånd för att ge det oberoende och den stabilitet som behövs för att programbolag ska ta de stora investeringar som är förknippade med etablering av ny sändningsteknik och etablering på en ny marknad. Den översyn som regeringen har aviserat ska göras av den digitala radions framtidsförutsättningar bör enligt vår uppfattning arbeta utifrån dessa principer. Fru talman! Jag instämmer självfallet i båda de reservationer som vi moderater står bakom, men jag nöjer mig för tids vinnande med att yrka bifall till reservation 1.

Fru talman! Jag ska inleda med att göra vad politiker påstås aldrig göra, nämligen att erkänna ett misstag. Vänsterpartiet har i utskottet reserverat sig tillsammans med Moderaterna och Folkpartiet. Detta är i och för sig inte definitionsmässigt ett misstag, men just i detta fall måste vi tillstå att vi har varit slarviga. Det gäller reservation nr 3 angående EU:s Vänsterpartiet är kritiskt till detta direktiv på flera punkter, och det som i detta sammanhang är aktuellt är den olycksaliga kvoteringen av TV-sändningar i syfte att gynna material som är producerat i EU. De här kvoteringsreglerna har framställts som en kamp mot amerikansk kulturimperialism, förvisso en angelägen sak, men denna metod måste avvisas. Vi generas inte det minsta av att moderater och folkpartister stöder Vänsterpartiets linje i den här saken, men tyvärr har reservationen fått en utformning som vi inte kan ställa oss bakom. Dels finns det andra inslag i TV-direktivet som vi menar i sak är riktiga, även om man kan diskutera formerna för lagstiftningen, dels finns i reservationstexten en allmän kritik mot offentliga monopol som vi inte kan skriva under på. Vänsterpartiet kommer därför i en eventuell votering att rösta för utskottets förslag på denna punkt. Fru talman! Jag hoppas att jag inte med denna omvändelse förlorar min framskjutna plats på talarlistan, för jag skulle vilja beröra en annan, något mer komplex fråga, nämligen förhållandet mellan yttrandefrihet, mediekoncentration och den s.k. etableringsfriheten. Även om borgerliga ideologer aldrig tröttnar på att hylla de små entreprenörerna, har de svårt att förneka att ett av det kapitalistiska systemets mest utmärkande drag är tendensen till koncentration och centralisering av kapitalet. Små företag blir större - eller går under. Få företag blir färre. Varje kapitalist önskar marknadens stålbad åt sina konkurrenter och monopolets trygga envälde åt sig själv. Detta gäller i mediebranschen som i andra branscher. Men i åtminstone ett viktigt avseende är inte mediebranschen som andra sektorer av ekonomin. Medieföretagen, dvs. tidningshusen, bokförlagen, TV kanalerna, Internetleverantörerna, filmindustrin osv., kontrollerar den materiella grunden för yttrandefriheten. Man kontrollerar de verktyg som omvandlar den formella friheten att yttra sig till en reell möjlighet att säga sin mening. Och jag menar att en debatt om yttrandefrihet och om massmedier även måste handla om människors faktiska möjligheter att delta i det som högtidligt brukar kallas för det offentliga samtalet och inte bara om den formella och legala sidan av saken. Yttrandefrihet är inte enbart en fråga om förhållandet mellan stat och medborgare, utan också om relationen mellan medborgarna själva och mellan medborgare och medieföretag. En mediemarknad som lämnas åt sig själv kommer förr eller senare att upphäva sig själv och omvandlas till mediemonopol. Mångfald kommer att ersättas av enfald. En mycket oroande illustration till vad monopolistisk mediemakt kan leda till fick vi i början av veckan i det italienska valet. Ledaren för det största borgerliga partiet, Berlusconi - en man som har beskrivits som en kombination av Peter Wallenberg, Jan Stenbeck och Bo Lundgren - lyckades med hjälp av sitt medieimperium skaffa sig en position där han nu kontrollerar samtliga, såväl statliga som privata, rikstäckande TV-kanaler. Invändningen att svenska mediemoguler skulle vara av en snällare och mindre maktlysten sort känns inte helt lugnande. Det är som journalisten Hans Isaksson har uttryckt det om filmbranschen: "Ingen storkapitalist kan i långa loppet anställa folk som anställer folk som använder filmmediet för att undergräva tilltron till storkapitalets dygder." Ingrepp i mediemarknaden i syfte att skydda mångfalden och tillgängligheten till medier är inte ett hot mot yttrandefriheten, utan en förutsättning för att yttrandefriheten ska kunna försvaras i det senkapitalistiska samhället. Borgerligheten har dock en annan inställning. I reservation nr 1 uttrycker moderater och folkpartister en lindrigt sagt naiv hållning när man skriver: "Statens ansvar är att slå vakt om yttrandeoch etableringsfriheten. Därmed uppnås en mångfald på publikens villkor." Låt oss titta närmare på etableringsfriheten. Det är riktigt att den utgör en av grundstenarna i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. I 4 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen heter det: "Rätt att själv eller med biträde av andra genom tryckpress framställa tryckalster skall tillkomma varje svensk medborgare eller svensk juridisk person." Motsvarande regler finns i yttrandefrihetsgrundlagen. Dess syfte är att hindra att staten undertrycker oönskad debatt och obehaglig granskning genom att hindra etablerandet av t.ex. tryckerier eller tidningar. Men därav följer inte att t.ex. lagstiftning som avser att förhindra privata monopol på medieområdet skulle vara i strid med etableringsfriheten sådan den framträder i våra grundlagar. Etableringsfrihetens syfte är inte näringspolitiskt. Dess syfte är inte att skydda enskilda företagsägares intresse av att kunna göra goda affärer. Dess syfte är att säkerställa - nu citerar jag återigen ur tryckfrihetsförordningen - "ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning". Om denna omistliga grund för demokratin hotas av privata monopol eller oligopol på mediemarknaden, har vi i denna kammare inte bara rätt utan skyldighet att med lämpliga åtgärder avvärja detta hot. Moderaters och folkpartisters retorik om etableringsfriheten har i detta sammanhang inget med försvar av yttrandefriheten att göra. I det här betänkandet behandlas bl.a. två motioner som tar upp dessa problem. Det är dels K352 av Ronny Olander m.fl., dels K401 av Matz Hammarström m.fl. Motionerna efterlyser åtgärder mot mediekoncentrationen, och när vi från utskottsmajoritetens sida föreslår avslag på dessa motioner är det på den formella grunden att just dessa frågor nu bereds i Regeringskansliet, bl.a. utifrån mediekoncentrationsutredningens förslag. Vi förväntar oss ett förslag från regeringen i denna riktning inom inte alltför lång tid. Från Vänsterpartiets sida ser vi fram emot en klargörande debatt med högern om yttrandefrihetens förutsättningar. Fru talman! Jag yrkar alltså bifall till utskottets förslag i dess helhet och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Informationsutbyte och dialog är demokratins livsluft. När formerna för medierna förändras påverkas givetvis den åsiktsbildning som är grunden för demokratin. Det är helt klart så att demokratin och den fria åsiktsbildningen är knutna till kvalitet i mindre utsträckning än till kvantitet. Det är också på dessa grundvalar som det i olika delar av världen uppstått en debatt kring mediernas roll i demokratin. Man talar om att vi är på väg in i ett informations och kunskapssamhälle - ja, vi rusar väl närmast in i det. Men det är genom massmedierna som skilda åsikter och opinioner kan nå ut till den stora allmänheten. Massmedierna har en sådan genomslagskraft och mångsidighet att de är av central betydelse för demokratin i Sverige. Fru talman! Medborgarnas möjligheter att komma till tals i medierna är en så viktig del av mediernas uppgifter i fråga om den fria åsiktsbildningen att den bör betraktas som en mer självständig uppgift för massmedierna, jämställd med informationsuppgiften och granskningsuppgiften. Den yttre mångfalden, dvs. tillgången till olika medier, innebär att medierna kan spegla den mångfald och de olikheter som existerar i samhället. Genom den inre mångfalden kan medierna också ge plats inom sig för olika åsiktsriktningar och idéer som finns i samhället inom ramen för det enskilda mediet. Men det finns problem i den här utvecklingen. Vi går successivt från ett textsamhälle till ett bildsamhälle. Textkulturen bygger på eftertanke, kritisk prövning, möjlighet till omläsning, viss distans, att man också kan redovisa ett abstrakt innehåll. Bildkulturen bygger på känslointryck, hastiga impressioner som raskt försvinner och som inte kan kontrolleras igen och där det abstrakta inte kan bildsättas. Detta, fru talman, drabbar förklaringsdjupet, dvs. hur djupt man går in i förklaringar av ett skeende. Den frågeställningen och den problematiken borde uppmärksammas mer. Tendensen till förytliganden är påtaglig. Ett annat viktigt område är informationstätheten, dvs. hur mycket som ryms av substans per tidsenhet. En ytterligare tendens i medieutvecklingen är övergången till "infotainment", dvs. nyhetsbudskap i underhållningens form. Mängden budskap har också skapat en enorm budskapsinflation. Vår fysiska förmåga att ta emot budskap är oförändrad - det finns dessvärre bara 24 timmar per dygn - och vi måste dessutom göra något annat än att ta emot budskap. Samtidigt ökar utbudet hela tiden. Vi får alltså en inflation i budskap, och det blir en skillnad mellan den fysiska absorptionsförmågan och utbudet. Detta innebär, fru talman, ett uppmärksamhetsunderskott. Alltfler budskap bara fladdrar förbi utan att vi kan ta dem till oss, och därmed skärps kravet på dramaturgi för att nå fram. Mediesamhället tenderar att karakteriseras av tillspetsning och konkretisering, vinkling, personifiering, intensifiering och polarisering, och i spåren på detta också någonting som vi brukar kalla mediedrev, dvs. att alla medier dras åt samma håll och med samma vinkling. Denna utveckling kan i flera avseenden hota enskildas integritet och värdighet. Ett förstärkt skydd borde övervägas. Vad som diskuteras på andra håll i Europa är en laglig genmälesrätt. EG:s TV direktiv förordar för övrigt i viss mån en sådan rätt. Det finns också i den svenska radiolagen möjlighet till beriktigande. Men den regeln är ganska tandlös, för den gäller nämligen "när det är befogat", dvs. mediet som sådant bestämmer helt och hållet om det är befogat eller inte. Det brukar inte alltid vara så befogat. För övriga medier finns inte motsvarande regler, men det finns branschinterna etiska normer. Det bygger också på gummiparagrafstänkandet "när det är befogat". Det behöver övervägas en mer detaljerad och substantiell genmälesrätt på området. Ett antal människor får formligen sina liv krossade av dramaturgin i mediesamhället. Nu skulle det kunna hävdas, vilket utskottsmajoriteten gör, att detta är en inskränkning av den ansvarige utgivarens ensamrätt. Jo, det är det på sätt och vis, fast den rätten är redan i dag en sanning med modifikation. Utslag av t.ex. Granskningsnämnden för radio och TV har ett publiceringskrav på sig. Utslagen från Pressens opinionsnämnd har också ett publiceringskrav på sig även om det inte formellt är lagstadgat som tvingande. Det är vår inställning från Kristdemokraternas sida att man borde åtminstone överväga en genmälesrätt generellt på medieområdet. På sikt kan man förstås hoppas på självsanering, men hittills imponerar inte det arbetet. Fru talman! Det har ibland riktats befogad kritik mot Granskningsnämnden för radio och TV med hänvisning till att nämnden tycks rutinmässigt och utan närmare analys avfärda en del anmälningar och kränkningar inom sitt område. Det är allvarligt om lag och avtal uppställer krav på opartiskhet, saklighet, allsidighet, granskning och relevans och sedan Granskningsnämnden underlåter att ta hänsyn till sådana kriterier i sina bedömningar av anmälda program. Därför har vi velat se till att det genomförs en allsidig och relevant utvärdering av Granskningsnämndens verksamhet. Granskningsnämnden behöver också sin granskning. Fru talman! Uppbyggnaden av det digitala marknätet för TV-sändningar är en riktig åtgärd. Rent kommersiellt har det hittills inte varit en framgång, och det har kantats av en del strategiska misstag. Men någon gång inom en nära framtid kommer de analoga sändningarna att slopas. Då är det viktigt att det finns ett praktiskt taget heltäckande digitalt nät som kan förmedla åtminstone public service-kanalerna. För detta har staten som stat ett infrastrukturellt ansvar. Ett sådant nät är nödvändigt för att tillgodose de resurssvagas behov av grundläggande information. Alla har inte råd eller viljan att satsa på parabollösningar, som dessutom många gånger är snävare eller begränsande i sitt utbud. Detsamma gäller i viss mån även kabelutbud. För att det digitala TV-nätet ska bli ett attraktivt alternativ torde det vara en fördel om TV konsumenterna fick klart för sig när det analoga TV nätet ska släckas ned. Finland har tagit ett sådant beslut. Regeringen bör därför lägga fram ett förslag till riksdagen om detta snarast. Fru talman! Vi kristdemokrater har fogat tre reservationer till betänkandet, men för tids vinnande yrkar jag enbart bifall till reservation 4. Fru talman! Jag har en sista synpunkt. Mats Einarsson var inne på mediekoncentrationsfrågorna, och det är klart viktiga frågor. Jag kan inte underlåta att göra den kommentaren att den verkliga mediekoncentrationen hade vi under det gamla, tidiga etermonopolet. Men jag förmodar att Mats Einarsson inte tycker att det är något fel om monopol är statliga eller offentliga.

Fru talman! Jo, det äger nog sin riktighet att vi inte ser på offentliga monopol på samma sätt som på privata, av den anledningen att offentliga monopol, åtminstone hypotetiskt eller teoretiskt, är möjliga att demokratiskt styra. Där finns det en skillnad. Vad gäller det gamla TV-monopolet hade det ju tekniska förutsättningar, som nu har förändrats, som gör att det inte är vare sig möjligt eller önskvärt att återgå till den typen av monopol. Det innebär inte att vi kan ta lätt på de nya problemen med privata monopol som uppträder i det nya medielandskapet.
Fru talman! Nej, jag tycker inte att vi ska ta lätt på oligopol eller monopol som skapas, oavsett om de är på den statliga sidan, den offentliga sidan eller den privata sidan. Vad menar Mats Einarsson egentligen med att "demokratiskt styra" i det här sammanhanget? Jag som har levt i ett underdog-parti under ett stort antal år upplevde ju att den s.k. demokratiska styrningen av det gamla etermonopolet inte var särskilt demokratisk.
Fru talman! Det finns nog mycket att anmärka på vad gäller det gamla radio och TV-monopolet. Men på det stora hela tror jag ändå att man måste betrakta detta som en mycket lyckad modell, även med beaktande av att små partier ibland kom i skymundan. Det kan man beklaga - även jag tillhör ett parti som en gång hade de problemen. Demokratisk styrning när det gäller public service handlar ju inte om styrning i egentlig mening, utan om att garantera just public service-tanken, public service-idén. Jag tycker att vi har klarat det tidigare och fortfarande i väldigt stor utsträckning klarar det i det offentliga TV-mediet.
Fru talman! Nu glider Mats Einarsson över på public service-tänkandet i stället för att prata om monopoltänkandet. På public service-sidan kanske vi kan enas till viss del. Men det var inte det som var

Fru talman! Fria och oberoende medier är en hörnsten i den svenska demokratin. Fria medier fyller flera funktioner. De garanterar en allsidig bevakning av makthavare och ökar mångfalden av röster som hörs och bildar opinion. Centerpartiet anser att mediepolitikens främsta uppgift är att garantera en fortsatt mångfald åsikter och röster genom många olika medieföretag samt att stärka den enskilde individens möjligheter att göra sig hörd och själv välja mediekonsumtion. Förutsättningarna för detta uppdrag ser annorlunda ut i dag än för bara ett decennium sedan. Det sätt som vi producerar, förmedlar och konsumerar medier på förändras snabbt. Den tekniska utvecklingen suddar ut gränserna mellan radio, TV, data, tidningar och telefon på ett sätt som varken lagstiftare eller medieföretag kunnat förutse bara för några år sedan. Utvecklingen ställer stora krav på beslutsfattare att förstå skeendet och att formulera regler som kommer att fungera också i framtidens medielandskap. Centerpartiets mediepolitik präglas av ett starkt försvar för yttrandefriheten och en strävan efter mångfald. En hörnsten för framväxten av den moderna svenska demokratin har varit det starka grundlagsskydd medier och yttrandefrihet åtnjutit. Försvaret för dessa principer måste vara vägledande för mediepolitiken också i framtiden. För hela mediemarknaden är ambitionen att trygga en mångfald av röster, företag och sändningsformat i hela landet. Det innebär bl.a. att motverka stark ägarkoncentration och framför allt att följa utvecklingen mot mediejättar, som kontrollerar hela kedjan från produktion till konsument. Fru talman! Vi ser framför oss en utveckling där olika medier får samma distributionsform - konvergens. Det ställer krav på en lagstiftning som är mer oberoende av tekniken och som syftar till att utsträcka yttrandefriheten till fler. Den tekniska utvecklingen innebär också nya utmaningar för de "gamla" medierna. Flera av de förändringar vi redan sett har kommit sig av genombrott för ny teknik och billigare utrustning både för att producera och för att ta emot information. Frågan är dock om vi inte bara sett början på den här utvecklingen. Genom den snabba utvecklingen på hela telekommunikationsområdet och främst informationstekniken öppnas nya möjligheter för människor att ta emot och distribuera information. När alltfler människor blir uppkopplade med snabba förbindelser får de möjlighet att välja mellan ett globalt utbud som är oändligt mycket större än det utbud vi ser i dag, som främst skapats genom någon annans urvalsprocess. Alltfler får också möjlighet att publicera sig på nätet. Vi kan tala om att människor blir "prosumenter", dvs. att man både producerar och konsumerar information. I sig är det ett stort steg framåt, men man får inte lura sig att tro att det jämnar ut möjligheterna att vinna uppmärksamhet i någon större utsträckning. Det råder inte alls samma villkor för den 16-åriga hemsidessnickaren som för Bill Gates. Men i takt med den ökade kapaciteten över nätet handlar publicering inte längre bara om hemsidor utan även om möjlighet att sända radio och television över nätet. I takt med att mer och mer information i olika former förmedlas på detta sätt, med samma grundläggande teknik, blir det allt svårare att skilja olika tjänster åt. Den lagstiftning vi dock har i dag är inte i någon större utsträckning anpassad efter detta förhållande utan är fortfarande inriktad på att man ska kunna skilja olika former av medier åt främst genom distributionsformen. Fru talman! Konvergensen möjliggör också helt nya individualiserade distributionsformer. I Sverige liksom i andra jämförbara länder planeras nu utbyggnaden av mobilt Internet. Genom att kapaciteten blir rörlig kan människor i större utsträckning välja medieutbud från en global marknad också utanför hemmet. Möjligheterna är stora, men det finns en uppenbar risk för en våldsam fragmentering av mediemarknaden. Centerpartiet menar att effekterna av ökad konvergens tydligare måste uppmärksammas i lagstiftningsarbetet och att större hänsyn måste tas till det faktum att utvecklingen går mot allt större nätkapacitet också till slutkunden. Ambitionen i ett sådant arbete måste vara att i större utsträckning än i dag jämställa yttranden i olika medier med varandra och att därmed öka den reella yttrandefriheten och förstärka individens yttrandefrihet. IT skapar helt nya möjligheter för människor att kommunicera och göra sin röst hörd alltmer oberoende av etablerade medier. Det är en positiv utveckling, och det ligger i yttrandefrihetens anda att sådana möjligheter bör tas till vara. Därför behövs en ny lagstiftning som möter just dessa nya möjligheter att stärka demokratin och yttrandefriheten hos den enskilde. Fru talman! Jag yrkar härmed bifall till reservation nr 2.
Fru talman! Jag vill bara passa på tillfället att få ett klargörande från Åsa Torstensson och Centern. Jag noterar att Centern är berett att motverka mediekoncentrationen. Ska detta tolkas som att Centern är berett att stödja lagstiftning som hindrar privata mediemonopol - lagstiftning av den typ som har föreslagits av mediekoncentrationsutredningen och som nu bereds i departementet? Kommer Centern att stödja förslag i den riktningen?
Fru talman! Vi kommer med stor uppmärksamhet att ta del av det förslaget. Jag tror - jag kan sträcka mig så långt - att vi kommer att kunna stötta den del som berör koncentration av medier.
Fru talman! Jag har egentligen ingen anledning att fortsätta replikerandet. Jag noterar bara med tillfredsställelse att vi förmodligen kan nå en mycket bred enighet i denna kammare om sådana åtgärder. Jag tror att det vore mycket värdefullt om vi kunde lyckas med det.
Fru talman! Som jag sade inledningsvis ser vi med förväntan fram emot underlaget, så att vi kan ta del av hur ett sådant förslag kan se ut.

Fru talman! Frihet och mångfald är ord som hör intimt samman med Folkpartiet, oavsett om det gäller mediepolitik eller andra politikområden som kultur, utbildning och vård. Folkpartiet har i hög grad medverkat till att bryta statliga monopol såväl inom radioområdet som inom TV-området. Men för att det inte ska råda något missförstånd vill jag samtidigt passa på att foga in att vi absolut inte har någonting emot public service - tvärtom. Den ska finnas, och den ska vara bra. Sedan kan man alltid diskutera innehåll och utformning. Mångfald är väldigt viktigt i allt liberalt tänkande. Mångfald och valmöjligheter gör livet rikare och får oss att växa som människor. En lång rad folkpartikrav har således förverkligats under årens lopp. Dit hör t.ex. tillstånd till reklamradio, markbunden reklam-TV-kanal och närradio. Men det finns fortfarande en hel del att göra. Det är nu, när vi har också den nya tekniken, som man måste sätta i gång på allvar. När det gäller de nya medierna måste vi nu räkna väldigt mycket med Internet. Där finns en uppsjö av självständiga nättidningar. Det märkte vi inte minst när den nya lagen om personuppgifter kom. Vilket ramaskri det blev hos många nättidningsredaktörer! Det finns radiokanaler från alla jordens hörn, och det finns t.o.m. TV-sändningar. Det är bra, och det går inte att stoppa. Det garanterar mångfalden, även om vi ibland inte gillar innehållet. Men politiken är på detta område inte teknikneutral, utan den skapar en rad problem genom ålderdomlig lagstiftning och rester av gammalt monopoltänkande. Det finns ingen mening med att ha olika regler för olika distributionsformer för TV t.ex. via kabel eller via radiosignaler i marken. En ny integrerad teknikneutral lagstiftning på telekommunikationsoch rundradioområdet behövs. Det behövs verkligen nytänkande när det gäller mediepolitiken i Internetåldern. Vad händer t.ex. med TV-licenserna när vi kan se TV på datorn? Vad är det för vits med reklamfria kanaler om kanalbegreppet saknar betydelse? Varför fick Sverige allra sist av alla jämförbara länder fria radio och TV-kanaler? Varför har den statliga digital-TV-satsningen hittills varit ett fiasko? Vad händer med det svenska språket och den svenska kulturen när globaliseringen entydigt gynnar engelskan? Fru talman! Ny teknik kommer att inom några år totalt förändra förutsättningarna för public service. Tendenserna är redan nu väldigt tydliga. Det nya är teknikneutralitet, för det är snart ingen skillnad mellan datorn och TV:n. Vi hör radio på datorn, och vi tar emot mejl på telefonen. Därför blir det alltmer absurt att olika tekniker har helt olika regler. Den audiovisuella industrin är en tillväxtsektor. Sverige ligger långt framme när det gäller telekom och Internet. När dessa industrier smälter samman med traditionella massmedier finns det stora möjligheter för svenska företag och för svenska jobb. Men det kräver också att regelverken moderniseras. Frihetsbegreppet är centralt. En levande demokrati kräver fri debatt och oberoende nyhetsförmedling. Tecken på ökad politisk inblandning i public service-företagen är något som vi måste vara mycket observanta på. Koncentrationen av privat medieägande är naturligtvis också en potentiell riskfaktor, men hittills tycks ändå tendenserna ha verkat i motsatt riktning. T.ex. har teknikutvecklingen och den ökande internationella konkurrensen vägt upp de negativa effekterna. Fru talman! Utbudet av kvalitet, svensk kultur och bildning i massmedierna är, menar vi i Folkpartiet, otillräckligt. Det gäller radio och TV. Det gäller film, och det gäller Internet och TV-spel. Det svenska språkområdet är litet, och i globaliseringens tid är programmen på framför allt engelska så billiga att de lätt tränger ut de svenskspråkiga programmen. Vi behöver naturligtvis förströelse, men om den mer och mer går ut över fördjupning uppstår problem. Mediepolitiken står inför en mycket spännande utveckling. Det är en utveckling som vi i dag i riksdagen inte har kunskap och fantasi för att fullt ut kunna förutse. Men låt oss vara öppna för och vaksamma över utvecklingen. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Det här betänkandet, KU18, handlar om massmediefrågor i allmänhet, kanske också om en del teknikfrågor som har med massmediefrågor att göra samt om politiska riktlinjer. Men det skulle också ha kunnat handla om en fråga som lyftes ut av utskottet självt i samförstånd, nämligen en specifik fråga som har med närradion att göra. Vi konstaterade i utskottet att det s.k. riksförbudet, som gäller för närradion, och som på försök har testats på ett annorlunda sätt i Värmland nu har utvärderats av Radio och TV-verket. Granskningsnämnden har också lagt fram en rapport. Den rapporten ligger på regeringens bord, och regeringen har lovat att återkomma med sina slutsatser kring det förbudet till hösten. Vi var överens om i utskottet att vila med det här. Därför vill jag säga att det skulle ha kunnat vara med i detta betänkande.

Vi kan skönja skarpa konturer av fenomenet konvergens, dvs. sammansmältning av skilda infrastrukturer, tjänster och teknisk utrustning, likväl som att marknadens aktörer lämnar sina gamla invanda branschpositioner och går in i nya eller förenar nya branscher med gamla.

Mediesektorn har aldrig varit hetare än nu, men just däri vilar många faromoment. Riskkapital måste förräntas. Snabbaste sättet är att nå största möjliga läse-, lyssnar-, tittar-, och användarkrets, oftast med hårt nischade och vetenskapligt fastställda publikgrupper. För att nå det har vetenskapligt utprovade metoder utvecklats i denna bransch, vilket ibland har lett till, precis som Ingvar Svensson nyss sade, förenklingar, förytliganden, förtingliganden och förvanskningar, vilket i sin tur naturligtvis riskerar att leda till förljugenhet och kanske fördumning. Det bästa motvärnet mot en sådan tendens är, som jag ser det, att vi ser till att vi har en slagkraftig public service eller, som vi säger i Sverige, en radio och TV i allmänhetens tjänst som är stark, konkurrenskraftig och som tar det kvalitativa samtalet på allvar och är seriös. Det andra mycket viktiga är att den här riksdagen, den här kammaren, varje år ser över regelsystemet, så att vi garanterar mångfald i yttrandefriheten. Det ska vara rejäla och genomtänkta regler, såsom han som är staty där utanför, Lars Johan Hierta, en gång försökte få och fick, och en stark tryckfrihetsförordning som står pall mot makthavare oavsett om de är kungar, demokratiskt valda eller kommersiellt verksamma, och det har vi. Vi har en stark yttrandefrihet och tryckfrihet i det här landet, och vi ska slå vakt om den, förfina den och anpassa den också till den nya tidens krav. Därför var det intressant att lyssna på både Åsa Torstensson och Ingvar Svensson när de ändå sade det som inte Folkpartiet och Moderaterna ville säga, nämligen att konvergensen och den nya tidens teknik kräver samhälleliga regelsystem. Det är mycket förvånande att Moderaterna och Folkpartiet ligger kvar och rider på 80-talets nyliberala våg som jag för längesedan trodde var överstånden. Nu bejakar man nya auktionsförfaranden, som ju redan har kollapsat i de allra flesta delar av världen. Dessutom försöker man liksom förlöjliga det här med demokratiskt fattade beslut. Politikerna ska inte lägga sig i. Vad sjutton är politiker till för? De är väl ändå till för att skapa de regelsystem som ett demokratiskt samhälle måste ha för att värna yttrandefrihet, tryckfrihet, demokratiskt samtal och frihet för de många som saknar ekonomiska möjligheter men som ska ha real makt. Jag är förvånad över att moderater och folkpartister står kvar vid denna 80-talsståndpunkt. Men tack och lov har kristdemokrater och centerpartister ändå tagit sig ur den där nyliberala vågen. Jag ska kort kommentera några av reservationerna. Jag yrkar nämligen bifall till utskottets förslag i betänkandet, vilket man ju egentligen ska börja med att göra, och yrkar avslag på samtliga motioner. Jag konstaterar det mycket glädjande att Mats Einarsson har omvänt sig under galgen och slitit sig ur buren tillsammans med folkpartisterna, federalisterna, och EU-anhängarna moderaterna. Jag tänkte säga någonting skojigt om att ni som är motståndare till allt i EU säger samma sak som dem. Det var tur att Einarsson ändrade sig därför att ett EU-samarbete kräver att vi accepterar att andra nationer också har en mening. Det handlar inte bara om att skapa en hemmafront för att värna sig mot det amerikanska inflytandet utan om att värna en egen inhemsk produktion av drama, musik, teater och kvalitativa filmer på det egna språket. Det är självklart att vi ska acceptera ett europeiskt samarbete. Jag ska i stället ta upp digital-TV och digitalradiofrågorna en smula. Margareta Nachmanson ondgjorde sig över fiaskot. Hon talade om Marita Ulvskogs fiasko. Var det inte så att de här digital-TV och digitalradiofrågorna förbereddes för första gången under regeringen Carl Bildt, att de sedan hamnade hos kulturminister Margot Wallström och sedermera effektuerades av Marita Ulvskog? Jag tror att det är många kockar som har kokat denna ganska välsmakande soppa. Vi har ännu inte sett slutet på detta. Digital-TV-kommittén jobbar frenetiskt för att få fart på utvecklingen och se till att hela Sverige nås av digital TV. I juni månad kommer vi att fatta beslut om Public service-beredningens rapport, och då kommer vi att säga ja till en digitalradiokommitté. För en digital radiokommitté krävs aktörer från Sveriges Radio, naturligtvis från den privata kommersiella lokalradion och från andra radioanhängare för att utveckla just en oerhört attraktiv radio för hela landet, som dessutom kan bära fram nya tjänster, så att kanske en helt ny bransch utvecklas. Varför då förlöjliga det som har skett? Det har kostat en hel del. Man vill t.o.m. påstå att radion har sig sjäv att skylla som inte har insett att framgång för digital radio ligger i att nå yrkesförarna ute på vägarna: lastbilschaufförerna, busschaufförerna, taxiförarna och alla dem som har råd att installera bilradio. Det var så mobiltelefonin började i Sverige. Det var tjänstebilsinnehavarna som drog lasset, och det måste de göra också nu. Man kan inte som första målgrupp ha dem som lyssnar på finska för invandrare. I så fall har man sig själv att skylla. Men det går att ändra på det här, Margareta Nachmanson. Med dessa ord yrkar jag avslag på samtliga de motioner som behandlas. Jag tycker att det är väldigt bra att Einarsson har krupit bort från reservation nr 3.
Fru talman! Låt mig först säga att jag är väldigt glad över att Kenth Högström hyllar Lars Johan Hierta. Denne var den främste liberala företrädaren för en fri press på 1800-talet, och han hyllas väldigt mycket av alla oss liberaler. Men sedan måste jag - ursäkta uttrycket - säga att Kenth Högström är ute och cyklar. Vi har aldrig sagt att vi inte vill ha någon lagstiftning på det här området. Vad vi säger från Folkpartiet och Moderaterna är - och nu hänvisar jag direkt till vår reservation - är att med den utveckling som finns på medieområdet i dag kommer de lagar och regler som är teknikbundna snabbt att bli otidsenliga och motverka sina syften. Därför har vi krav på lagstiftning som ger en frihet för de nya mediernas utveckling. Det ligger ingen mening i att ha olika regler för olika distributionsformer för TV, oavsett om de bygger på kabel eller radiosignaler. Därför efterlyser vi en ny teknikneutral lagstiftning på telekommunikations och rundradioområdet. Jag tycker inte att det är så farligt. Tvärtom innebär det att man anpassar sig efter den verklighet som vi kan se och kanske t.o.m. tänker några steg framåt. Självklart värnar vi om både tryckfriheten och yttrandefriheten. Där tycker jag nog att Kenth Högström tog i alldeles för mycket.
Fru talman! Ja, det är möjligt att jag tog i lite för mycket. Det ingår i debattkonsten också att försöka få fram en dialog. Men jag tycker att det är ledsamt att ni i Folkpartiet har ställt er bakom den moderata reservationen. Det är inte detta som den moderata reservationen i huvudsak handlar om. Den säger väsentligen: Aj, aj, aj! Staten ska icke lägga sig i! Ni säger i motionen att det är de fria och kapitalstarka aktörerna som ska ha fritt svängrum. Dessutom vill ni ha ett auktionsförfarande även på TV-koncessioner. Ändå har vi sett att auktionsförfarandet för radiokoncessioner har misslyckats, inte bara i Sverige utan faktiskt runtom i Europa. Jag är förvånad över att Helena Bargholtz, som ändå har en socialliberal bakgrund, har hemfallit åt nyliberalismen. Men det kan vi lägga åt sidan. Sverige och tillika liberal, vem hade han att kämpa mot? Jo, det var konservativa kungar och makthavare och adel som försökte stoppa honom, inte arbetarrörelsen. Arbetarrörelsen ställde sig bakom de här liberala idealen. Alla bär vi med oss ideal från den franska revolutionen 1789 med allt vad de innebär av frihet, jämlikhet och brödraskap. Vi bär med oss det i den europeiska kulturen. Så i någon mening är vi alla liberaler. Men vi måste inse att denna frihet, denna jämlikhet och detta brödraskap kräver regler för att skydda så att inte den starke tar över och försvagar de många. Då får de många reala möjligheter. Där, Helena Bargholtz, kanske vi skiljer oss åt en smula.
Fru talman! Det tror jag inte alls att vi gör, men jag vill säga att jag nog tycker att jag kan tolka en reservation som jag har medverkat till något bättre än Kenth Högström. Jag förstår att Kenth Högström läser in det som han vill läsa in i reservationen, men så var den inte tänkt. Det är helt enkelt en anpassning till en modern tid som vi efterlyser i den här reservationen. Också Kenth Högström omhuldar mycket mångfalden inom medieområdet. Jag vet att Kenth Högström är mycket engagerad i de här frågorna, och det är jag också, och vi strävar för samma syfte. Men låt oss då se till att få lagar och regler som passar för den här verksamheten, så att vi får en mångfald. Vi måste ändock konstatera att vi politiker inte styr den tekniska utvecklingen. Det får vi ständiga bevis för. Men vi ska underlätta utvecklingen och försöka motverka avarterna av den nya tekniken.
Fru talman! Vem som ska tolka vad kan vi bli två om. Låt mig läsa upp en mening i slutet av reservationen: "Must carry-regeln bör därför begränsas till enbart de licensfinansierade public servicekanalerna." Det betyder att den regel som ska möjliggöra för kabel-TV-ägarna och nätägarna att även sända de program som hyresgäster och andra önskar få ta del av, en must carry-regel som också innebär att inte bara public service-företagen utan även TV 4 ska sändas via kablarna. Varför har vi upplåtit stora delar av fastighetsbeståndet i Sverige, tillika allmännyttans, till olika kabel-TV-ägare, om det inte är för att vi skulle garantera en viss mångfald i de hushåll som finns där? Låt mig läsa vidare ur reservationen: "Vidare bör staten genom regionala koncessioner ge olika TV-stationer möjlighet att, redan i det analoga nätet, börja sända med olika delar av landet som sändningsområden." Sedan framhåller man att man vill ha ett auktionsförfarande. Vad är detta? Vore det bara en konvergensanpassad lagstiftning som Folkpartiet som är ute efter i modern mening, skulle ni ha ställt er bakom Åsa Torstenssons reservation, som ju de facto handlar om konvergensen. Hon är kritisk mot att Mediegrundlagsutredningen, som jag och även Åsa var ledamöter av, inte kom fram till mer än vad den gjorde. Men i ett avseende vill jag upplysa Helena Bargholtz. Hon pratade om nättidningar. Mediegrundlagsutredningen har lagt fram ett förslag att sådana ska kunna erhålla tryckfrihetsförordningsskydd. Jag tycker att det är ett fantastiskt stort steg att vi får kanske flera tusen nya publikationer som lyder under Lars

Fru talman! Medierna blir en alltmer betydande i vårt demokratiska samhälle. Det kan vi nog alla vara överens om. Detta sker delvis på bekostnad av vårt partiväsen, som alltmer förlorar i betydelse. Vi har sjunkande medlemstal i så gott som samtliga partier. Vi har överlag svårare att fånga intresse genom partiarbete. Däremot får medierna ett allt större inflytande över tankar och idéer bland människor. Detta skulle vara gott och väl om vi hade en mångfald, men har vi inte en sådan tenderar medierna att koncentreras, och ägarkoncentrationer uppstår. Då börjar det bli farligt för yttrandefriheten, och då börjar vår demokrati att hotas. Därför är det så viktigt när de här tendenserna visar sig på scenen att man, precis som mediekoncentrationskommittén föreslår, lägger fram förslag om en mediekoncentrationslag. Det är Miljöpartiets krav. Nu är det ju så att förslaget bereds inom regeringen och att vi väntar oss en proposition till hösten. Därför har vi inget behov av att lägga en reservation i den här frågan. Visserligen har regeringen utrett saken under fem år, men det är dags nu. Jag hoppas att det här blir verklighet till hösten, och det ser ju ut som om vi kan få en bred uppslutning omkring det här. När det gäller just mediernas roll har Miljöpartiet föreslagit att man ska inrätta ett s.k. medieinstitut, ett oberoende sådant. Det är inte alls vår egen idé, utan det härstammar från Ungdomarnas demokratikommission, och också från Demokratiutredningen. Vi tycker att det är en strålande idé, men samtidigt ser vi precis som utskottet att det finns en rad institut i vårt svenska samhälle som sysslar med sådana här frågor. Det är allt från Granskningsnämnden och Radio TV Det viktiga är ju att man kan bereda de här frågorna på ett oberoende sätt. Även den här frågan bereds i regeringen, och därför har vi inte heller tyckt att det var värt att reservera oss. Vi får bara hoppas att denna typ av medieinstitut kan utvecklas så att vi kan få just forskning omkring relationerna mellan politiker och journalister, nyhetsbevakningen, lobbyisternas påverkan på politikerna genom medierna och hur medierna driver kampanjer mot t.ex. enskilda politiker, partier eller beslut. Sådant är väldigt viktigt. Även mediekoncentrationen skulle det kunna forskas om på ett sådant institut. En annan fråga där vi har ett särskilt yttrande i betänkandet handlar om samisk TV. Vi anser att eftersom samerna är en erkänd ursprungsbefolkning har de ett särskilt behov av mer samisk produktion, mer samiska program. Det har varit alldeles för lite. Det finns i betänkandet en jämförelse mellan 1996, då man i SVT hade 13 timmar, och år 2000, då man hade 17 timmar. Det är inte någon stor ökning precis. Det här ligger alldeles för mycket i underkant. Det är för lite respekt för de 20 000 människor det handlar om, vår ursprungsbefolkning. Därför menar vi i Miljöpartiet att man inte bara ska få mer sändningstid. När det digitala nätet byggs ut ska man också få möjlighet till en egen TV-kanal. Det här är något som regeringen bedömer i sina tillstånd, men vi hoppas verkligen att man visar särskild respekt för ursprungsbefolkningen. Nu är det så att utskottet helt håller med om behovet av ökad sändningstid. Man hänvisar till att detta med en särskild TV-kanal är regeringens bedömning. Det kan jag väl hålla med om. Jag är annars glad för att man är med på noterna så pass mycket, alltså att vi är så eniga i utskottet. En annan fråga gäller distribution av tidskrifter. Den hör också ihop med mångfalden. Precis som när det gäller ägare av tidningar och tidskrifter råder det just på distributionssidan en total monopolisering, kan man säga. Det innebär att från 90-talet och framåt har alla mindre tidskrifter haft oerhört svårt att göra sig gällande. Detta kan ses som ett konkurrensproblem, men det är det inte i första hand. I första hand är det en tryck och yttrandefrihetsfråga. Många små tidskrifter har inte kunnat komma ut på grund av denna begränsning. De regler som gäller för att distributionsbolaget Tidsam ska distribuera dem är alldeles för stränga. Därför är det väldigt viktigt, tycker vi, att tillsätta en särskild utredning just för att titta ur tryck och yttrandefrihetsperspektivet - inte ur perspektivet med konkurrenslagstiftningen. Nu hänvisar utskottet till den beredning som sker i regeringen och den proposition som väntas i höst. Jag kan möjligen tänka mig att detta tas upp där, men jag är rädd för att just det här perspektivet inte riktigt kommer med. Därför kvarstår egentligen behovet av en ny utredning. Jag har inte skrivit någon reservation om detta, för innerst inne hoppas jag givetvis att det tas med i beredningen hos regeringen. Fru talman! På övriga punkter, och i betänkandet som helhet, yrkar jag bifall till utskottets förslag. Jag ville bara göra de här kommentarerna byggda på mina särskilda yttranden.
Fru talman! Normalt tar man väl repliker för att opponera sig mot den som hade ordet senast. Jag har inte för avsikt att polemisera mot Per Lager. Däremot skulle jag vilja förtydliga på i alla fall en punkt. Det gäller det samiska språkets ställning i anslutning till det särskilda yttrandet, som jag förresten känner stark sympati för. Om vi går tillbaka någon månad i tiden så fick vi en public service-rapport hit, en proposition om radio om TV i allmänhetens tjänst. I den står det klart och tydligt att programföretagen måste ta ett större ansvar för det samiska språket liksom för ett antal andra minoritetsspråk i Sverige. Vi är inte heller nöjda med den utveckling som har varit. Jag vill förtydliga detta för kammaren. Så står det i propositionen, och den ska vi behandla i juni. En liten kommentar till vore ju: Tänk om vi hade ett fullt utbyggt radio och TV-nät för digitala sändningar! Tänk om vi hade många aktörer med i denna satsning - tänk vad enkelt det skulle vara att upplåta nya kanaler, hela kanaler och frekvenser, för minoritetsspråk. Inom radions område skulle t.ex. bara marknätet i dag kunna bära upp till 24 kanaler. Sveriges Radio skulle kunna bära kanske hälften av dem, varav ett par tre på andra språk. Det här är inte oviktigt. Därför hoppas jag att vi kan prata väldigt konstruktivt kring radions och TV:ns digitaliserade framtid i juni.
Fru talman! Detta var ju ingen polemik alls. Jag kan bara instämma i detta försök att inspirera till ytterligare mångfaldstänkande, och jag ställer givetvis upp på de här idéerna just för att stärka mångfalden och framför allt för att stärka minoriteternas språk och deras möjligheter att utvecklas språkligt genom medierna.

Fru talman! I riksdagsdebatten för ett år sedan framförde jag en betydande kritik mot den konkurrensinskränkning som det nu aktuella lagförslaget innebär gentemot dem som haft tidigare tillstånd att sända lokalradio. Majoritetspartierna har inte lyft ett finger för att hitta någon lösning på de problemen. De har trott att det efter vilandetiden inte fick ske ett kommateckens ändring i lagförslaget därför att en ny vilandeperiod då skulle riskeras. Det är en missuppfattning. Tvärtom är vilandetiden avsedd just för eftertanke och justeringsmöjligheter. Något nyvilande kan inte bli aktuellt. Okunnighet har alltså fått styra utskottsmajoritetens agerande. Fru talman! Den osunda konkurrenssituation som nu konstrueras av regering och utskottsmajoritet kan vi inte acceptera. EG-rätten är tydlig på den här punkten. Förfaranden som har till syfte eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen inom den gemensamma marknaden är inte tillåtna. Särskilt pekar EG-rätten på det oacceptabla i att olika villkor tillämpas för likvärdiga transaktioner med vissa parter varigenom en del av dessa får en konkurrensfördel. Det är klart utsagt att medlemsstaterna beträffande offentliga företag och företag som de beviljar särskilda eller exklusiva rättigheter inte ska vidta och inte heller bibehålla någon åtgärd som strider mot reglerna i fördraget. Det märkliga är att regeringen i sin proposition inte har en tillstymmelse till analys av konkurrensvillkor utifrån de regler som gäller. Det finns inte heller i utskottsmajoritetens text. Ändå måste det ju framstå som solklart att koncessioner som gäller för lokalradion är den typ av särskilda eller exklusiva rättigheter som avses i EG-artikeln. Och det är inte i direktiv som dessa texter ligger - de medger ju ibland ett visst tolkningsutrymme vid s.k. implementering i nationell lag. Klausulerna ligger ju i själva fördragen! Fru talman! Nu kan det förstås sägas att det är fråga om två olika regelverk - de gamla tillstånden och de nya - och att man inte kan jämföra äpplen och päron. Det är i så fall ett naivt påstående, för både innehavarna av de nya tillstånden och av de gamla konkurrerar på en och samma marknad, både lyssnarmässigt och reklammässigt. Och även om man inte i alla tillkommande fall har exakt samma lyssnarkonkurrens så är reklammarknaden hel och odelad. Dessutom lär det vara så att det blir en tydlig konkurrenssituation på fyra s.k. fysiska områden. Fru talman! Den årliga koncessionsavgiften för att sända lokalradio varierar kraftigt för de nuvarande tillståndshavarna. Den genomsnittliga avgiften är 1,4 miljoner kronor per år. Flera programföretag har uppvisat förluster. I propositionen föreslås att de befintliga tillstånden förlängs i åtta år med oförändrade koncessionsavgifter. Genom vilandet blir det nu sju år. Detta kommer förstås att leda till en ohållbar konkurrenssituation för innehavare av de befintliga sändningstillstånden jämfört med de nya tillståndshavarna, som endast behöver betala 40 000 kr per år. 40 000 kr? Den matematiskt intresserade kan ju försöka räkna ut det - men den är knappast marginell! Fru talman! Det är märkligt att utskottsmajoriteten på det här sättet springer rakt in i väggen. Inser man inte att detta kommer att prövas domstolsvägen? Skulle det inte vara pinsamt, kära majoritet, med en legal förlust i sammanhanget? Som jag ser det är riksdagen på väg att begå ett uppenbart fel genom att anta denna lag ograverad. Fru talman! De nuvarande tillståndsinnehavarna har investerat minst 850 miljoner kronor och har hittills sammanlagt erlagt ca 800 miljoner kronor i koncessionsavgifter till staten, förutom skatter och avgifter. Som tack för detta får de ett rejält knivhugg i ryggen genom denna nya absurda konkurrenssituation. Visserligen konstaterar regeringen och utskottsmajoriteten att de som i dag bedriver verksamhet inom lokalradion alltid har möjlighet att frånträda sitt tillstånd och ansöka på nytt enligt det nya regelsystemet. Regeringen och utskottet gör dock bedömningen att så kommer de inte att göra. Det är klart förståeligt att den som har investerat och som har arbetat in en frekvens och en nisch ser det som ett stort risktagande att behöva ställas inför den möjliga situationen att inte få sitt tillstånd förnyat enligt det nya regelverket. Men med talet om denna möjliga situation gör utskottsmajoriteten en Pilatus - de tvår sina händer. Fru talman! De olika urvalsmetoderna vid tilldelning av tillstånd kan beskrivas som anbudsförfarande eller auktion, eller som lotteri eller ett kriteriestyrt tilldelningsförfarande - lotteri behöver vi inte diskutera i sammanhanget. Det tidigare anbudsförfarandet, med tillstånd till högstbjudande, var heller inte bra eftersom den mycket resursstarke hade möjlighet att ropa in tillstånd, i flera fall på så höga nivåer att branschföretagen fått dras med ackumulerade underskott. Idéstarka tillståndssökare, men med svagare finansiell status än de riktigt penningstarka, fick med det systemet stå tillbaka. Även om ett system med en administrativ tilldelningsprocess byggt på vissa kriterier också innebär vissa risker för otillbörliga bedömningar finns det en viss garanti genom att sådana beslut kan överklagas och därmed få sin tydliga juridiska granskning. Jag vill också erinra om att branschorganisationen på Europanivå numera avvisar auktionsförfarandet - och det på goda grunder eftersom sådana system bygger på uppdrivna koncessionsanbud som skadar etableringsmöjligheterna. Ett analogt exempel - förlåt vitsen! - är de enorma koncessionsavgifter som man nu i stora delar av övriga Europa har auktionerat fram för tillgången till näten för tredje generationens mobiltelefoner. Med dagens utveckling kan vi se att det skadar utvecklingen och potentialen när det gäller dessa nät. Det fanns de på majoritetssidan som insåg att vi kristdemokrater hade en poäng när det gällde konkurrenssituationen. Men någon substans av denna insikt går inte att utläsa ur majoritetens betänkandetext. Vi kristdemokrater har krävt att de tidigare tillståndsinnehavarna successivt ska få sina koncessionsavgifter avtrappade så att de år 2008 är i paritet med de nya tillstånden. På så sätt skulle den otillbörliga konkurrenssituationen förmildras. Vi hade kunnat tänka oss olika lösningar för att uppnå en sådan likställighet men det har då hävdats att det finns ett motstånd på finanssidan. En avtrappning av avgifterna skulle få budgeteffekter eftersom de gamla tillståndshavarna då skulle inleverera mindre pengar till statskassan framöver. Men, kära nån, skulle företagen lägga ned eller gå i konkurs, då får det ju också budgeteffekter, oavsett lagregler! De gamla tillståndshavarna ska tydligen mjölkas så långt som möjligt. Det är inte av omsorg om medial mångfald eller om andra principer, utan det är en ren, en krass, pengafråga. De 30 silverpenningarna är viktigare än konkurrensneutraliteten. Detta är självfallet ett oanständigt betraktelsesätt. Fru talman! För Sverige som ordförandeland i EU hade det kanske varit klädsamt om siffernissarna i det egna Regeringskansliet hade fått stå tillbaka och Sverige internt med kraft hade hävdat EG:s regelverk på konkurrenssidan. Fru talman! Det är skam, det är fläck på EU:s banér att ordförandelandet kränker den fria konkurrensen på radiomarknaden i och med det nu förestående beslutet. Dessutom är beslut i viktiga mediefrågor något som borde ske med betydande majoriteter, så att de olika företagen kan arbeta långsiktigt och slippa den ryckighet som t.ex. kännetecknat hanteringen av området kommersiell lokalradio sedan 1992. Långsiktighet och stabilitet borde vara utgångspunkten, inte tillfälliga majoriteter. Fru talman! Den kritiken drabbar regeringar av skilda kulörer. Vi kristdemokrater har lagt ytterligare förslag inom området, nämligen om en förändring av reglerna för reklamtiderna för just radions del. Detta förbättrar knappast för de tidigare tillstånden i förhållande till de nya men skulle innebära större möjligheter och flexibilitet för hela branschen - inklusive de nya tillstånden. Vi har också lagt förslag om en utredning om en fri nationell radio, och det gläder mig att moderater och folkpartister sluter upp bakom det kravet. Det finns ju indikationer på att klokheten i den frågan växer också på majoritetssidan. Fru talman! Vi står bakom tre reservationer i betänkandet men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation 2, som avser en successiv avveckling av koncessionsavgifterna för de tidigare tillstånden för kommersiell lokalradio så att de kommer ned i paritet med avgifterna för de nya.

Fru talman! Nu står vi här igen med den kommersiella radions framtid i viss mån i våra händer. Det vore på sin plats för oss att lägga vårt engagemang på att blicka framåt och att försöka släppa de låsningar som mycket tydligt kan ses i detta betänkande. 1993 har totalt 84 tillstånd för att sända kommersiell lokalradio fördelats genom auktionsförfarandet. Intentionerna var att den kommersiella lokalradion skulle bidra till ökad mångfald och fler oberoende röster. Sett i det perspektivet blev det väl knappast så. Påfallande ofta är medieföretag inom andra branscher stora delägare i nätverken och, eller, i de enskilda stationerna. Den nästan främsta symbolen för koncentrationstendenser inom medierna har faktiskt blivit den kommersiella radions utveckling. Det är lätt att konstatera att den mångfald som eftersträvades när tillstånden auktionerades ut har uteblivit. En annan form för fördelningen av tillstånd hade varit att föredra, vilket Centerpartiet också har eftersträvat. Vi har sett att priserna blivit sådana i auktionsförfarandet att det faktiskt har blivit svårt att få ekonomin att gå ihop. Detta har också ställt krav på ett utökat nätverkssamarbete. Därmed har i slutändan också en ökad koncentration blivit följden, vilket nog inte var tänkt. Ett urvalsförfarande som riskerar att varje tillstånd som fördelas också ska handla om ett programformat - ja, nästan en skönhetstävling - blir olyckligt genom att det politiska inflytandet över medieutbudet nog blir större än vad som faktiskt var önskvärt. Det är också olyckligt att förfarandet inneburit att förutsättningarna för verksamheten förändrats under processen genom olika ekonomiska villkor för gamla respektive, nu, nya tillstånd. Fru talman! Genom introduktionen av digital teknik har, vill jag påstå, formerna nu drastiskt förändrats för distributionen och därmed också för förutsättningarna för sändning av radio. En möjlig och önskvärd väg skulle då vara att fokusera på att faktiskt utöka utbudssidan i stället för att lägga energi på att försöka styra efterfrågan genom regelverk och urvalsförfaranden. En politik för större mångfald i kommersiell lokalradio bör därför syfta till att skynda på övergången till digital radio genom ett regelverk som gynnar den som byter sändningsteknik. Fördelen med digital radio är att den möjliggör många fler kanaler på samma utrymme. Fru talman! När de kommande tio analoga tillstånden fördelats bör därför inte några nya analoga tillstånd komma upp till fördelning. Det utrymme som då kan frigöras för dessa bör i stället användas för digitala sändningar. Om detta är tillräckligt för att framgent fördela digitala tillstånd genom auktionsförfarande är kanske inte möjligt att nu bedöma. Under alla omständigheter bör processen dock syfta till en mångfald av ägande och driftsformer, inklusive oberoende stationer, nätverk och rikstäckande kanaler. Fru talman! För Centerpartiets del yrkar jag bifall till reservation 7.

Fru talman! Med tanke på att jag i inledningen sade att nu står vi här igen är det också mycket av debatten för ett år sedan upprepas och därmed även frågeställningen. Jag fick samma fråga vid förra tillfället av Ola Karlsson. Jag bekräftade då liksom nu att visst har det utifrån vårt perspektiv och i vår närhet skett en utökad mångfald. Men ambitionerna var på en helt annan nivå när vi ursprungligen engagerade oss i den här frågan.

Fru talman! Jag ska upprepa svaret: Visst är det positivt. Nu är engagemanget i dagens frågeställning framåtsyftande, att just utveckla den kommersiella radion till de många rösternas medium därmed också mångfalden.

Fru talman! Då har vi kommit till frågan om den kommersiella lokalradion. En hel del av de debattinlägg som vi haft och kanske kommer att ha i kväll under den här punkten hör hemma i det som vi har berört tidigare, nämligen massmediefrågorna. Folkpartiets grundinställning är, som jag har framhållit tidigare, att vi ska ha så få statliga regleringar som möjligt. Vi har en etableringsfrihet för vanliga tidningar. Tänk om vi hade haft tillräckligt med frekvenser, då hade vi kunnat ha etableringsfrihet även för radio i en framtid och förmodligen också för TV. Nu är det tyvärr inte så, utan frekvenserna måste ut på något sätt än så länge. Vi får se vad som händer när digitaliseringen blivit färdig, om det inte då finns tillräckligt med frekvenser för att tillåta en fri etablering för radio och TV. Men för närvarande har vi när det gäller frekvenserna en tillit till marknaden, och vi förordar en upphandling eller en auktion. Jag medger naturligtvis att systemet med auktioner inte är ett perfekt system men betydligt mycket bättre än det system som regeringen lägger fram förslag om i propositionen. Det finns inget som visar att yttrandefriheten gagnas av mer politisk styrning. Det känns rätt frustrerande att det ska vara ett statligt verk som ska bedöma vilken station som får sända. Vi brukar tala om en typ av skönhetstävling. Jag är inte mycket för skönhetstävlingar, men jag är framför allt inte för det på det här området. Man ska titta på ägarförhållanden och eventuella planer på hur programmen ska se ut. Man ska från det här statliga verket bedöma vad som är kvalitet. Det är ett mycket svårt begrepp. I allmänhet är det lättare att bedöma vad som är dålig kvalitet än vad som är bra kvalitet. Bedömningarna riskerar att bli godtyckliga. En annan fråga i sammanhanget som har berörts tidigare i debatten är den stora skillnaden mellan de befintliga avgifter som ska gälla i fortsättningen och de nya avgifter som är föreslagna. Tänk då att det handlar om avgifter från 1,4 miljoner till 40 000 kr. Det är väl orättvist! Den här skillnaden är tänkt att råda ett antal år. Tala om att snedvrida konkurrensen! På det här sättet tycker jag att majoriteten förstör en marknad. Vilket företag skulle vilja gå in i en affärssituation där villkoren förändras eller riskerar att förändras för mycket? Fru talman! Visserligen handlar det här ärendet om kommersiell lokalradio, men det hindrar inte att vi gärna också skulle vilja se en reklamfinansierad nationell radio, en riksradiokanal. Digitaliseringen torde gå fortare inom radioområdet än inom TV området även om det har sjabblats en hel del. Det finns anledning att redan nu vara förberedd på det och lämna ut en koncession om en nationell riksradio till marknaden, där det enligt Folkpartiets uppfattning ska finnas en självständig nyhetsredaktion, men i övrigt ska det inte vara några krav utöver de generella krav som gäller för den som ger ut massmedialt material. I yttrandefrihetsgrundlagen finns det en formulering som är tämligen luddig. Därför menar vi från Folkpartiet att det är dags att förnya texten och vidga den för att säkerställa yttrandefriheten även på radiooch TV-området. Vi anser att det är viktigt att huvuddelen av frekvenserna bjuds ut på marknaden. Men det finns här två undantag. Det första gäller för public service-sändningar och det andra för föreningsradio eller närradio. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 3 och 4.

Fru talman! Det är för mig fjärde, möjligen femte, gången som jag har anledning att debattera, diskutera och utbyta meningar i den här kammaren om den kommersiella lokalradions framtid. Senast var det i april i fjol, då vi tog ställning, försökte ta ställning, till den proposition som anlände på konstitutionsutskottets bord i februari. Vi avgav ett betänkande i april. Vi har därmed gått igenom argumenten mycket noga i denna kammare flera gånger. De är väl kända och behöver egentligen inte upprepas i kväll. Men så fick vi en vilandeförklaring, dvs. att en minoritet lyckades stoppa den här propositionen i syfte att obstruera. Syftet var inte, Ingvar Svensson, att försöka åstadkomma konstruktiva regeländringar under tiden. Det var t.o.m. så att Ingvar Svensson vid den tidpunkten betraktade Ola Karlssons och moderaternas vilandeförklaring som ett sandlådetricks. Det var mycket snyggt formulerat för resten, herr Svensson. Trots detta vill jag säga att jag för min del verkligen har försökt att under den här tiden, som har förflutit sedan april förra året, att få till stånd samtal med radions olika aktörer, med departementet och med andra som kan tyckas ha grundade meningar i den här mycket viktiga frågan för nationen Sverige. Jag känner någonstans att jag har fått till stånd, åtminstone enligt mitt sätt att betrakta det, ett klimat i de samtalen som gör mig hoppfull inför framtidens radioutveckling. Jag ska återkomma till det lite senare i mitt anförande. Får jag först mycket snabbt ändå beskriva den position som vi är inne i. Det är väl bekantgjort sedan 1993 att socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister har ställt sig mycket tveksamma, för att inte säga kritiska, till auktionsförfarandet som fördelningsnyckel för de nya frekvenserna. Det är ingen hemlighet för radions aktörer, ingen hemlighet för någon av dem som bär koncessionerna i dag att vi har försökt hitta ett annat regelsystem än att den snöda penningen och kapitalets makt får bestämma över frekvenstilldelningen. Det har varit svårt att hitta ett annat system ska jag säga. Det har varit många utredningar, flera stopplagar, mycket tänkande, mycket bryderi och mycket diskuterande. Men det system som nu lanseras i propositionen är ändå av den arten, som jag ser det, att det går att hantera med någon sorts anständighet och värdighet. Det är ett beprövat system. Det kallas lite föraktfullt för skönhetstävling - beauty contest, som man säger i den europeiska radiounionen när man talar om dessa frågor. Så länge frekvensutbudet är begränsat måste vi ha någon typ av kriterier, någon typ av bedömning. Vi kan inte släppa fram hur många som helst för det finns inte så många frekvenser. Att ge Radio och TV-verket den grannlaga uppgiften att, efter inkomna ansökningar, pröva frågan vilka som bäst på sikt kan bära en koncession inom ett sändningsområde kan vara väl värt att pröva, lika väl som det auktionsförfarande som vi nu har levt med ett antal år. Alldeles uppenbart är det i vart fall att radioföretagen själva har räknat fel när det gäller annonsmarknaden. De tycker att koncessionsavgifterna är besvärliga att bära. Tillstånden blev dyra. Det har inte gagnat radioutvecklingen. Radioföretagen önskar att de fick mer resurser över för att utveckla programverksamheten. Flera av arkitekterna bakom 1993 års auktionsförfarandereform som på sitt sätt var nydanande och spännande, tyckte jag, har börjat att backa. De har börjat att fundera och tvivla. Det är inte bara Centern och Kristdemokraterna som är tveksamma till om auktionsförfarandet verkligen var så bra.

Det finns alltså utrymme för musikproducenter att marknadsföra nya artister och låtar. Men i stället spelas redan befintliga hits om och om och om igen. Denna likriktning började med reklamkanalernas intåg i Sverige. Jag satt själv i riksdagen när tillstånden såldes ut och ångrar bittert den naivitet som fick mig och andra riksdagsledamöter att tro på de vinstjagande bolagens snömos om lokal förankring och om mångfald." Det är oerhört hårda ord från en av dem som hjälpte den här propositionen igenom i riksdagen. Det är förvisso ett ångerfyllt aktstycke, men det finns också en klokskap i detta. Bert Karlsson jobbar själv i en bransch som är en framtidsbransch. Han känner att ingen av de nya kanalerna - de 84 som någon sade, men som egentligen bara är sju nätverk - eller Sveriges Radio tar ny svensk musik på riktigt allvar. Som jag sade i mitt tidigare inlägg om massmediefrågor har man utarbetat så vetenskapliga metoder för att försöka att träffa sin publik att man vet att tjejer i åldrarna 19-23 år tycker om en viss sorts musik under en viss vecka. Kvinnor i åldrarna 31-34 år som besöker damfriseringssalonger tycker om en annan typ av musik. Det här är sofistikerad vetenskap. Jag kan naturligtvis leva med det också. Men nog vore det bra om radioföretagen tog ett ansvar för att producera lokalt material, såsom Birgit Friggebo och regeringen på den tiden önskade. Förhoppningen var ju att få en ny vital, kommersiell, lokal radio, men det blev rikstäckande nätverk. Jag tycker att vi har gått igenom dessa argument så många gånger. Vi känner till varandras positioner. Ni vet varför vi vill avveckla auktionssystemet, och vi förstår att övergången från ett system till ett annat är svår. Därför har jag roat mig med att titta på fyra städer där det nya systemet konkurrerar med det gamla. I Norrköping finns det två existerande kanaler, delvis ägda av Norrköpings tidningar - där förresten Per Unckel är styrelseordförande. Bägge kanalerna är alltså en del av tidningsförlaget. Inte mår de så särskilt dåligt av att få en konkurrent, om nu någon lyckats ta sig in på denna marknad där annonserna redan ligger i ett företags händer. I Sundsvall finns det två kanaler - jag kan lyssna på dem bägge två hemma i Hudiksvall. De ägs av Sundsvalls tidning. Inte mår Sundsvalls tidning så förfärligt dåligt av att få en ny konkurrerande aktör, om nu någon vågar och orkar att ta sig in på en begränsad annonsmarknad. I Södertälje finns det två fristående kanaler, men Södertälje ligger i närheten av Stockholm där det redan finns tio kanaler och en enorm annonsmarknad. Kanske någon kan lyckas där. Östersund-Åre är mycket intressant. Jag var själv på auktionen på Stockholm auktionsverk när koncessionen för Östersund-Åre bjöds ut. Man ropade ut auktionsnivån till 2,1 miljoner kronor. Det var alltså dyrare än i Göteborg och Malmö. Varför? Jo, det var samma ägare som köpte via en som hette Johansson och en som hette Pettersson - man använde sig av bulvaner. Allt detta gjorde man för att döda den redan existerande, friska och vitala lokalradion Radio fjällvinden som hade startats i Åre av turistnäringen och När man hade sänt ett år lämnade det ena företaget tillbaka koncessionen. Det är bara en som sänder där uppe nu. Priset var ett dött företag som konkurrerades ut. Jag mår inte alls särskilt dåligt av att försvara att en ny ägare får chansen i Östersund-Åre. Ludvika, där ingen har velat ha en koncession, får nu chansen att söka det nya tillståndet liksom Arjeplog, Malå och Gällivare. Det är vad det handlar om. Det kan inte vara, Ingvar Svensson, hela världen om vi lever med detta i en övergångstid innan vi hittar nya regelsystem. Jag har i dag läst ett pressmeddelande från Radioutgivareföreningen vars innehåll jag ska sammanfatta. RU:s vd och styrelse säger att RU:s kritik mot dessa förslag kvarstår, men man kommer inte att sakna auktionsförfarandet, då det medfört att de svenska radioföretagen hittills betalat 800 miljoner i koncessionsavgifter, vilket kraftigt hämmat utvecklingen. Det säger Christer Jungeryd, vd för Radioutgivareföreningen. Han fortsätter: Samtidigt måste en ny fördelningsmodell vara konkurrensneutral - och det förstår jag att han måste säga - och det är inte regeringens nya skönhetstävling som gravt diskriminerar befintliga radioföretag. Jag tar även upp hans kritik, men han saknar inte auktionsförfarandet. I slutet av pressmeddelandet säger han: I våra kontakter med de politiska beslutsfattarna har jag uppfattat att just denna frågan kraftigt begränsat möjligheterna att föra en konstruktiv dialog, men nu äntligen är den ideologiska striden över och vi kan börja om från början. Jag hälsar brevet välkommet med stor tillfredsställelse. I morgon när beslutet fattas kommer Marita Ulvskog att inbjuda pressen, omvärlden och radiostationerna till rundabordssamtal om den framtida radion, och det tycker jag är mycket viktigare än det meningsutbyte som handlar om det som har varit. Jag yrkar bifall till förslagen i propositionen och i betänkandet och avslag på samtliga motioner.

Fru talman! Jag har inte talat om det som har varit. Jag har talat om den situation som kommer nu, med den otillständiga konkurrenssituationen. Det är riktigt. Uppsåtet med vilandeförklaringen var säkert att obstruera. Jag delade inte den uppfattningen. Men att själva uppsåtet var sådant har ju ingenting med själva möjligheten till vila att göra, för den är ju till för eftertanke och justeringar. Jag hörde ett antal säga: Vi ska utnyttja den tiden. Sades det bara. Så säger Kenth Högström: Någon liten konkurrent här och någon liten konkurrent där, vad betyder det. Men tycker Kenth Högström, som har jobbat i företagarvärlden, att man ska ha så enorma skillnader i förutsättningar? Vart tog konkurrensneutraliteten vägen? Dessutom pratar han om övergångstid. Då måste jag ställa mig frågan: Var finns den? Var finns den? Var finns den? Den finns inte i det här betänkandet. Ingen övergångstid här inte. Sedan är det ju mycket märkligt att han nämner Bert Karlsson som en sanningssägare i det här sammanhanget. Bert Karlsson är alltid sig själv närmast i sådana här sammanhang. Det borde Kenth Högström begripa. Kenth Högström är hoppfull om den framtida regelutvecklingen. Det kanske man kan vara. Men någon gång måste man övergå från att bara uttala ord till substans, Kenth Högström.
Fru talman! Låt mig kommentera Ingvar Svenssons inlägg på ett par punkter. För det första var det Ingvar Svensson som här i kammaren för ett år sedan sade att moderaternas försök att stoppa detta med en vilandeförklaring var en sorts sandlådetrick. Det var inte jag, det var Ingvar Svensson. Jag antar att det var politiskt allvarligt menat, att han inte gillade situationen då, att han egentligen ville försöka få till stånd ett beslut redan då. Då hade vi kanske kunnat föra betydligt konstruktivare samtal. För det andra är jag själv verksam som företagare i en bransch som är fullständigt minerad med snedvridna konkurrenssituationer. Stockholms bostadsmarknad är t.ex. helt annorlunda än den bostadsmarknad som jag jobbar med. Allmännyttan har helt andra spelregler och villkor än det företag jag har, bostadsrätterna likaså. Det finns sådana regelsystem på nästan varje marknad, endera skapade av näringslivet självt eller av politiska beslut. Man får spela på den marknaden med de olika regelsystemen. Inte är väl det så märkvärdigt. Om Ingvar Svensson nu anser sig ha rätt, att EG rätten står i strid med detta, låtom oss då pröva det. Det är bara att gå med ett överklagande till EG så får vi se vad de kommer att säga. Jag är inte så säker på att Ingvar Svensson har rätt i sin tolkning. Men på en punkt ger jag Ingvar Svensson rätt. Det är det inte sagda i repliken: Ändra för sjutton på regelsystemet för reklam i den lokala radion! Jag ska villigt vara Ingvar Svensson behjälplig med att övertyga regeringen att göra den regeländringen.
Fru talman! Mina uttalanden från i fjol står fast. Jag bedömde att det var ett sandlådebeteende och ett obstruktionsförfarande som inte var acceptabelt. Men det handlade om deras uppsåt. När vi väl fick en vilandeförklaring borde man ha utnyttjat den tiden och det har uppenbarligen inte skett, åtminstone inte i substansform. Menar verkligen Kenth Högström att vi med öppna ögon ska bygga in nya sneda konkurrenssituationer? Det är ju det vi gör. Menar verkligen Kenth Högström att vi ska acceptera det? Att det finns marknader i dag där det är snett kan jag hålla med om, men ska vi bygga in nya sådana snedheter i systemen? Återigen: Var finns den där övergångstiden,
Fru talman! Nu är det radioföretagen själva som gång efter annan har sagt att de har investerat så mycket pengar i de här koncessionerna. Deras balansräkningar är så hårt ansträngda att de själva har vädjat om att få behålla tillstånden en lång tid till. Vad ska då regeringen göra? Ska man vifta bort de argumenten och säga: Nej, vi byter system över en natt. All implementering av nya regler som möter gamla som måste fortleva har ju sin problematik. Den går att utläsa här. Självklart får man titta närmare på de bekymmer som uppstår på de här tre lokala marknaderna där konkurrensen möjligen blir snedvriden. Men är det inte bra, Ingvar Svensson, att Norrköpings tidningsmonopol och Sundsvalls tidningsmonopol kanske, jag säger kanske, får en konkurrent om annonsvolymer och om ordet. Det är väl en yttrandefrihetsfråga också för herr Svensson. Det vore faktiskt väldigt bra, tycker jag, om intressen närstående Svensson också fick några koncessioner i Sverige med ideella förtecken, så att vi fick en mer mångfasetterad och pluralistisk radio. Jag förstår inte varför vi ska göra en så stor fråga av detta. Om det är som Svensson säger att det här strider mot EG-rätten är det bara att testa frågan i EG.
Fru talman! Jag vill fråga Kenth Högström vad det finns för garantier för att det nya systemet, som majoriteten står bakom, kommer att leda till en annan karaktär av lokalradiosändningarna. Finns det ett utbud av radiostationer som känner att man inte har fått en chans på grund av auktionsförfarandet, att man aldrig har kunnat sända den andra typen av program som skulle ge den här stora spridningen och mångfalden? Om det system med auktioner som vi har för närvarande inte är hundraprocentigt perfekt, är det bättre att pröva ett system med lottning? Jag vet att det diskuterades när det nuvarande systemet infördes.
Fru talman! Jag tror inte att lotten är bättre än en prövning. Jag tror t.o.m. att lotten skulle vara sämre än auktionsförfarandet. Låt oss lämna lotteriförfarandet åt sidan. Vi har två möjligheter kvar. Endera att man får köpa till högsta möjliga pris och därmed binda sig för kostnader en mycket lång tid och därigenom minska sitt företags förmåga att utveckla sin verksamhet, vilket har hänt. Eller också gör man som i det här fallet och som vi har gjort i många andra lägen då frekvensutrymme ska fördelas, en prövning. Post och telestyrelsen prövade nyligen fyra stora koncessioner för det nya mobila telefonnätet. Andra länder valde auktionsmetoden, vilket sannolikt kommer att leda till att de företag som köpte på sig dessa koncessioner för mycket stora pengar, t.ex. i Tyskland, kommer att blåsa upp sina balansräkningar till enorma proportioner och riskerar därmed att inte klara av utbyggnaden. Redan här i Sverige, där man inte har behövt betala för koncessionerna, är det svårt nog att få till stånd utbyggnaden. Vi ska vara glada att vi valde en annan metod, och jag hävdar att den här metoden ser bättre ut och kommer att fungera till förmån för radioutvecklingen på ett bättre sätt än det gamla auktionssystemet. Jag är anhängare av radio. Det ska kammarens ledamöter veta. Därför hoppas jag egentligen att den här signalen till en kommitté för digital radio, som man kommer att fatta beslut om i juni, kommer att innebära att vi utvecklar digitala radiotjänster inom några år med den kommersiella lokalradion med på båten. Kanske det leder till en kommersiell riksradio som ger Sveriges radio möjligheter att bli bättre, större och starkare.
Fru talman! Säg nu att det blir en lycklig utveckling av hela digitalradion och att vi kommer att få tillräckligt med frekvenser så att alla som vill sända radio ska kunna sända radio. Ska vi då fortfarande ha ett förfarande med skönhetstävling, dvs. med ett statligt verk som bestämmer att du ska få sända, men du är inte tillräckligt vacker för att sända? Det auktionsförfarande som vi har för närvarande, och som man kan diskutera hur pass bra det är, är en konsekvens av att vi inte har haft tillräckligt med frekvenser. Men när vi har tillräckligt med frekvenser, är Kenth Högström då beredd att släppa det hela fritt?
Fru talman! Det beror ju alldeles på hur många frekvenser vi kan utveckla. Jag tror helt enkelt inte att vi kan hantera för många frekvenser, inte ens i det digitala systemet. Jag har pratat med Teracom, Sveriges Radio, Sveriges TV och den kommersiella lokalradion om just frekvensutrymmet, och mycket tyder på att inte ens om vi bygger ut detta kraftigt och försöker fylla upp alla frekvenser klarar vi att sända mer än ungefär 24 sådana frekvenser. Sveriges Radio får några. Den kommersiella radion ska naturligtvis ha ett antal. Närradion på olika ställen ska ha några. Kanske räddningstjänsten ska ha någon - vad vet vi? Det ger i alla fall en enormt mycket större möjlighet till distribution. I det sammanhanget tycker jag att det skulle vara spännande att pröva frågan om inte de radioföretag som nu sänder lokalt skulle kunna samsas kring ett par tre riksradiokanaler på kommersiell grund och utveckla radion på ett betydligt spänstigare sätt än vad vi har sett i dag. Frågan om vilken metod som ska vägleda i urvalet är jag inte kapabel att besvara. Just nu känner jag att en bedömning är att föredra, i alla fall före auktioner.

Fru talman! Uppenbarligen litade moderater, folkpartister och andra som ingick i Bildtregeringen väldigt mycket på Bert Karlsson den gången det begav sig 1993, ty utan honom och hans parti hade ni inte fått igenom auktionsförfarandet. Lagrådet har erinringar - ja, det är riktigt. Samtidigt har en mycket beprövad radioförening i Europa, EBU, samt en motsvarande union för de kommersiella radioaktörerna sagt att nu får det vara nog med auktionsförfarandet, att det systemet ska avvecklas och att man ska använda andra metoder för urval. Har Moderaterna över huvud taget inte hört de signalerna från radiosamarbetspartner ute i Europa? I annat fall rekommenderar jag ett besök på Radiounionen i Inger Renés räkneövningar var eleganta, men det var väl ingen fråga till mig. Det är klart att sju är fler än en. Och jag har aldrig varit emot att få till stånd en utveckling av lokal kommersiell radio - tvärtom. Jag var en av dem som deltog 1995 för att ropa att jag tycker om den här verksamheten, att jag tycker att vi ska ha ännu fler kanaler - så klart. Men jag ville inte att det skulle ske på det sätt som då gjordes, via bulvaner som säljer dagen efter till nätverk och till dagstidningar, alltså rakt emot de intentioner som fanns i Birgit Friggebos proposition. Jag förstår inte varför det här inte har prövats rent lagligt. Där skulle man ha kunnat gå till EG och testa om propositioner får rundas hur som helst. Jag är för mångfald. Jag vill ha många fler stationer, med högre kvalitet och med mer lokal produktion.

Fru talman! Nu får jag väl rätta Inger René. Utan Bert Karlsson och Ny demokrati hade ni inte fått igenom auktionsförfarandet 1993. Jag sade inte att han var upphovsmannen. Inger Renés replik baserades på ett missförstånd, men det bjuder jag gärna på. Inger René kan få läsa protokollet sedan. Den andra frågan var om vi också ska titta på Europa. Det är en självklarhet att vi å ena sidan ska bedöma vår egen lagstiftning, testa den hårt, ta in yttranden från Lagrådet och göra en egen bedömning. Men å andra sidan ska vi väl också efter vårt medlemskap i EU, som inleddes 1995, ta hänsyn till vad som händer ute i Europa. Om då radioaktörerna på frivillig grund säger att auktionsförfarandets tid är över, kan inte Moderaterna få stopp på de unga nyliberaler som hyllar penningens makt över det talade ordet? Inger René vet ju att det finns andra beprövade sätt att ta fram tillstånd än auktioner. Det var väl ingen före nyliberalismens våg på 80-talet ens i ert parti som pratade om att auktionera ut tillstånd till sådana här pengar och undergräva ekonomin i många företag. Nej, jag tror att vi skulle tjäna på att nu sluta fred, efter att vi i kammaren i morgon har tagit den här propositionen, och gå in för en samverkan och utveckla digital radio, om det går, och samtidigt lösa ett antal knutar i övergångsperioden mellan ett nytt regelsystem och ett gammalt regelsystem. Jag säger återigen: I morgon kommer Marita Ulvskog att bjuda in till sådana samtal, vilket jag hälsar med stor tillfredsställelse.

Fru talman! Jag ber att få instämma i mycket av vad Kenth Högström har sagt, och jag yrkar bifall till utskottets förslag i dess helhet. Det har varit en lång diskussion. Den har upprepats åtskilliga gånger sedan jag kom in i kammaren 1994. Frågan har utretts. Det är bra att vi nu till slut kommer fram till ett beslut, och ett beslut som innebär ett slut på det här auktionsförfarandet. Det är, som väl redan har framgått, egentligen en ganska konstig tanke som man har. Man kallar den radio som drivs av företag som har haft råd att ropa in till högsta beloppet den fria radion, till skillnad från annat. Frihet är det som kan köpas för mycket pengar. Men det behöver inte alls vara på det viset. Som Kenth Högström har redogjort för är det många gånger bulvaner för nationellt verkande nätverk som har köpt in dessa tillstånd. Det kan vara så att ideella föreningar och grupper av människor med mycket kreativa idéer på radions område inte har kunnat få tillstånd, som det sedan skulle visa sig, därför att kommersiella rikstäckande nätverk med likriktade musikprogram har kunnat ropa hem dem. Detta har väl inte varit till frihetens och mångfaldens fromma? Det har varit ett misslyckat system. Radion har ganska mycket visat sig vara ett misslyckande även i förhållande till de föresatser som man en gång i tiden hade, nämligen att det skulle främja mångfald och att det skulle bli flera röster i etern. Jag tycker alltså att det är bra att vi kommer till beslut. Det är väl i och för sig synd att regeringen har ansett sig böra backa i några avseenden jämfört med vad som i alla fall en utredning föreslog och att man nu ska tillåta tidningsutgivare eller programföretag som redan har tillstånd att komma in på denna marknad. Det är egentligen reträtter som underlättar för mediekoncentration. Men vi tycker ändå att förslaget i dess helhet och den sammanvägda mixen är så pass bra att vi inte har vare sig motionerat eller yttrat någon avvikande mening på denna punkt. Jag vill ändå notera att denna relativa reträtt har skett, men den har naturligtvis skett för att man ska kunna skapa ett diskussionsklimat för framtiden. Ibland får man acceptera att man får göra på det viset i en konstruktiv anda. Jag vill också säga att jag delar många av de åsikter Kenth Högström kommer med i polemik med Ingvar Svensson. Jag vill bara tillägga att det ligger någonting i Ingvar Svenssons tanke om detta gällde mera allmänt och över hela fältet och om det i varje radiodistrikt skulle finnas två företag som betalar mycket och två som betalar väldigt lite. Men nu ser verkligheten lite annorlunda ut. De nya tillstånden kommer framför allt i sådana områden där det förut inte funnits några kanaler. Det är bara på några få ställen som det redan finns kanaler och mäktiga intressen. Det är också märkligt att tänka sig att t.ex. en pingstförsamling i något län som har sökt ett radiotillstånd men inte fått det därför att man inte har kunnat ta fram ett miljonbelopp vid auktionsförfarandet säger så här: Nu har de plötsligt sänkt det tillstånd som vi inte hade råd att konkurrera om till 40 000. Det blir också en märklig rättvisa om vi ser historiskt. Därför får vi nog leva med denna oformlighet. Det blir säkert en övergångstid, för alla kommer nog så småningom att gå in i detta system, såvida inte den utveckling som Kenth Högström pekar på mot en digital radio helt ändrar förutsättningarna för hela marknaden och den analoga radion blir helt ointressant. Jag tror alltså att det förslag vi kommer med är väl avvägt. Det är skönt att vi nu också kommer till ett beslut och att det inte längre finns några formella möjligheter att förhala detta ytterligare, som man har gjort från borgerligt håll, för det har inte främjat de områden som inte har haft kommersiell radio. Man tycker att det är bra, men man har faktiskt sett till att dessa områden får det mycket senare bara därför att man inte har gillat denna metod. Det är alltså bra att vi kommer fram till beslut i denna fråga. Fru talman! Jag yrkar bifall till förslaget i konstitutionsutskottets betänkande i dess helhet.
Fru talman! Det är märkligt att Kenneth Kvist säger att synden är tillåten bara den är begränsad till något enstaka tillfälle. Nu är det faktiskt fyra områden av tio möjliga som berörs, men det är tydligen så väldigt få att det inte gör någonting att det blir tokigt i de konkurrenssituationerna. Så säger Kenneth Kvist lite trosvisst att det säkert blir en övergångstid. Jo, men för det krävs nog ett regimskifte.
Fru talman! Det kommer inte att bli något regimskifte, Ingvar Svensson. Det tror jag att väljarna är alldeles för kloka för. Det är också som Kenth Högström sagt så att det på en del av dessa områden är en sorts monopolliknande mediesituation, vilket betyder någonting för annonsmarknaden. Även någon som skulle ha fördel av en billigare koncessionsavgift kommer sannolikt att få svårt att hävda sig, eftersom vederbörande när det gäller annonsörer inte har möjligheter till kombinationserbjudanden eller liknande för att konkurrera med dessa företag. Men det är också en rättvisefråga gentemot dem som förlorade auktionerna en gång i tiden. Det är det jag vill säga. De har ju under vissa förutsättningar gått miste om möjligheten att få dessa kanaler. Skulle förutsättningarna nu ändras för alla kanaler rakt över framstår det också som lite knepigt för dem.

Fru talman! Den argumentationslinjen håller inte, Kenneth Kvist. Vi bygger medvetet in nya snedvridningar i konkurrenssituationerna med detta förslag. Vi kan ta ett analogt exempel. Vi tar ett brott, t.ex. mord. Om argumentationslinjen ska fullföljas är det Kenneth Kvist säger att fyra mord inte är så förfärligt farligt. Blir det däremot fler kan det bli farligt i en framtid.
Fru talman! Ingvar Svensson ska nog inte göra vilka konstiga jämförelser som helst. Det är klart att det är en viss skillnad på att driva en kommersiell radiokanal och begå ett mord. Jag tycker att det var en otillständig oförskämdhet mot de lokala kommersiella företagen.

Fru talman! Något säger mig att det finns en ambition hos fru talmannen att försöka avverka en hel del ytterligare under kvällen. Även om ledamöterna av justitieutskottet under senaste mandatperioden inte gjort sig kända som de snabbaste talarna och de som tycker minst om repliker tror jag att vi ska försöka göra något för att underlätta detta. I detta betänkande, som behandlar förslag om ändringar i brottsbalken, bejakar vi moderater förändringarna utom på en punkt. Vi har i en reservation begärt och hävdat att vi bör få en lagreglering av uppsåtsbegreppet. Inom juridiken finns det utomordentligt sofistikerad litteratur och annat om uppsåt, eventuellt uppsåt och indirekt uppsåt, och det tänker jag icke belasta kammarens tid med här i kväll. Slutsatsen av våra önskemål är att vi tycker att det är rimligt att regeringen får i uppdrag att bereda denna fråga och komma tillbaka och presentera förslag om lagreglering av uppsåtsbegreppet. Vi får alltså ett reformerat uppsåtsbegrepp som vi tycker bör bygga på Straffansvarsutredningens förslag. Med det, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 1 under punkt 2.

Fru talman! Vi har i dag att behandla en proposition som rör en del smärre förändringar inom straffrätten. Just de frågor som vi ska ta upp, alltså förberedelse till brott, stämpling och uppsåt, tillhör straffrättens mest snåriga områden. Men vi hoppas väl att vi kan klara av det på de åtta minuter som jag har till mitt förfogande. Den första förändringen vi gör gäller vad som ska betraktas som förberedelse till brott. Det regleras då i 23 kap. brottsbalken. Frågan gäller vilka slags förberedelser det är som ska vara straffbara. I dag finns det två huvudkategorier när det gäller att planera brott. I det ena fallet tar man kontakt med någon för att förbereda brott. Det kallas för stämpling, och man kan fällas för det. I det andra fallet gör man konkreta förberedelser, t.ex. att man införskaffar materiel som ska användas vid brott, och då kan man alltså fällas för förberedelse. Både stämpling och förberedelse är förbehållna svårare brott. Det måste uttryckligen framgå i samband med lagrummet för det enskilda brottet om det också är straffbart på förberedelse och stämplingsstadiet. Det står t.ex. i 3 kap. brottsbalken att förberedelse till mord, dråp och misshandel som inte är ringa är straffbart. Stämpling är straffbart när det gäller mord, dråp eller grov misshandel. I 4 kap. brottsbalken står det att förberedelse eller stämpling är straffbart när det gäller människorov, olaga frihetsberövande, försättande i nödläge osv. Det måste alltså framgå i varje lagrum om det är straffbart på förberedelse och stämplingsstadiet. Det som vi nu föreslår är en modernisering, kan man säga, av bestämmelsen om förberedelse till brott och också en viss utvidgning av den. I dag säger lagen att den som, med uppsåt att begå eller främja brott, lämnar eller mottager pengar eller annat såsom förlag eller vederlag för brottet eller med sådant uppsåt anskaffar, förfärdigar, lämnar, mottager, förvarar, fortskaffar eller tar annan dylik befattning med gift, sprängämne, vapen, dyrk, förfalskningsverktyg eller annat sådant hjälpmedel gör sig skyldig till förberedelse till brott. Till att börja med kan man konstatera att den här laglydelsen är en smula ålderdomlig. Och så är det också; den skrevs 1948. Sedan dess har brottsligheten ändrat karaktär. Nuvarande skrivning, eller den som gäller, är inriktad på mycket traditionell brottslighet. Det ser man om inte annat på uppräkningen av hjälpmedel. Man tänker sig en inbrottstjuv, en förfalskare, en dynamitard eller en giftmördare. Det är mycket som har hänt sedan 1948. Narkotikabrottsligheten är ett exempel. Man kan då fråga sig om det i den här bestämmelsen framgår tydligt att kemikalier som kan användas för att framställa narkotika också träffas av bestämmelsen. Så är det inte, men rättspraxis har ändå utvecklats i den riktningen. Det är sak samma när det gäller IT-brotten.

Den andra förändringen, som föreslås, gäller brotten vållande till annans död och vållande till kroppsskada. Det här gäller alltså i de fall då man av oaktsamhet orsakar någon annans död eller skada. Ett exempel på sådant brott är när någon är full och kör bil och kör på någon. Det har varit oklart vad som ska gälla för om brottet är grovt. Den enda situation som uttryckligen har pekats ut är just denna, dvs. att man orsakar en trafikolycka på grund av onykterhet. Förslaget innebär att vi nu i stället gör en mer generell beskrivning av vad som ska gälla för att brottet ska betraktas som grovt. Det är faktiskt inte bara när det gäller trafikbrott som man kan göra sig skyldig till oaktsamhet av väldigt allvarligt slag. Det kan hända t.ex. inom sjukvården, försvaret eller processindustrin. Om man är onykter i en situation då man t.ex. vakar över en patient eller leder en skjutövning och effekten av det blir att en människa dör eller skadas svårt kan det vara lika straffvärt som om man kör på någon i onyktert tillstånd. Men det behöver inte vara just berusning som ligger bakom oaktsamheten. Man kan också tänka sig en oaktsamhet som är så flagrant att den ska betraktas som ett grovt brott även om vederbörande inte är onykter. På den här punkten får vi alltså en mer tydlig lagstiftning där man pekar ut omständigheter som ska gälla för när vållandebrotten ska betraktas som grova. Utöver de här förändringarna resonerar man i propositionen också om den s.k. Lindomeproblematiken, dvs. en situation där man har att göra med flera gärningsmän men där man inte kan avgöra vem av gärningsmännen som har gjort vad. Här talar vi då om det slutna rummets problematik. Tre personer går in i ett rum. En av dem blir mördad, och de andra två skyller på varandra. Hur ska vi då döma? Det är själva frågan. I dag finns det ju möjlighet att döma de inblandade som medgärningsmän, men då krävs att vi kan visa att de har begått gärningen tillsammans och i samförstånd. Om vi t.ex. kan visa att de två har planerat brottet tillsammans, om de har beväpnat sig för att ta livet av den tredje, kan vi förmodligen, beroende på omständigheterna i övrigt, döma dem även om vi aldrig får veta vem som verkligen höll i vapnet. Malexandermorden är ett aktuellt exempel på just det. Men problemet uppkommer som sagt när vi inte kan visa något sådant samförstånd eller någon sådan planering. Då kan man inte utesluta att en av dem faktiskt är oskyldig, att en av dem faktiskt talar sanning när han pekar ut den andra som skyldig. Morden kan kanske ha skett som en total överraskning för den ena. Då står vi inför ett olösligt straffrättsligt problem som faktiskt inte kan lösas med lagförändringar, åtminstone inte med bibehållen rättssäkerhet. Det kom Straffansvarsutredningen fram till. Det har också regeringen kommit fram till, och den bedömningen har vad jag förstår stöd av riksdagens samtliga partier. För att minska risken för nya Lindomefall måste man i stället gå en annan väg genom att förbereda förundersökningar så att man verkligen på ett tidigt stadium säkrar bevisning och sätter in rätt resurser och expertis. Till det här betänkandet är, avslutningsvis, en reservation fogad. Moderaterna vill att begreppet uppsåt lagregleras. Här vill jag bara i all korthet säga att även om uppsåt är ett centralt begrepp inom straffrätten är dess närmare innebörd inte lagreglerad. Tolkningen av begreppet har vuxit fram i praxis och doktrin. Man har därmed kommit att skilja mellan direkt uppsåt, indirekt uppsåt och eventuellt uppsåt. Jag ska inte gå närmare in på det. Man kan allmänt säga att det visst finns argument för att lagfästa en definition av uppsåt för tydlighetens skull. Det var också det som Straffansvarsutredningen föreslog. Å andra sidan ska man alltid iaktta försiktighet när man lagstiftar om hävdvunna begrepp. Det kan mycket väl hända att man därmed förändrar tolkningen på ett sätt som inte är avsett. Om praxis när det gäller uppsåtsbegreppet hade varit helt otillfredsställande och att det lett till domslut som varit helt orimliga hade det förstås funnits ett påtagligt reformbehov också här. Men utskottsmajoriteten anser inte att det i dagsläget finns ett sådant reformbehov. Dagens uppsåtsbegrepp är väl inarbetat, fungerar i huvudsak väl och har också genom HD-utslag fyllts ut till att omfatta många skilda situationer. Vi är därför inte beredda att göra några förändringar på den punkten. Med det, fru talman, vill jag yrka bifall till förslaget i betänkandet och avslag på reservationen.

Fru talman! I det betänkande vi behandlar i dag, Det rör sig bl.a. om utvidgade möjligheter att döma till fängelse i den tilltalades utevaro, att meddela uppskov med huvudförhandling i mål där den tilltalade är anhållen eller häktad samt att använda förenklad delgivning i vissa fall.

Vad beträffar det sistnämnda förslaget, att utskottet ska avslå regeringens förslag till ändring i vissa forumregler, har vi socialdemokrater reserverat oss tillsammans med Vänsterpartiet. Vi anser i motsats till utskottsmajoriteten att en koncentration av handläggningen av de föreslagna ärendetyperna skulle få flera positiva följder. Dels skulle en tingsrätt kunna gå in och hjälpa en annan vid överhopning av mål, dels skulle det ge domstolsbiträden möjlighet till utökade arbetsuppgifter. I dag talar vi ofta om renodling av domarrollen likaväl som om en förstärkt beredningsorganisation. Förslaget skulle kunna vara ett sätt att komma en bit på den vägen. I motsats till vad utskottsmajoriteten säger kan regeringens förslag stärka de mindre tingsrätterna. Vi socialdemokrater tror inte att dessa mål skulle läggas ut på de mindre tingsrätterna på ett sätt som skulle innebära en risk för utarmning av de mindre tingsrätterna. Nej, tvärtom kan det vara en styrka för de små tingsrätterna dels genom, som jag tidigare framförde, avlastning vid eventuell överhopning av ärenden, dels genom att det kan bidra till en snabbare handläggning. I reservation 1, tredskodom i brottmål, yrkar moderaterna på att systemet med tredskodom även ska införas i brottmål, om det inte finns anledning att döma till strängare påföljd än fängelse tre månader. I dag är det så att den som inte inställer sig till en förhandling inför rätten eller underlåter att svara på vissa förelägganden från rätten kan i dispositiva tvistemål - dvs. i mål där förlikning är tillåten - råka ut för påföljden tredskodom. Tredskodomen förutsätter att någon prövning över huvud taget inte sker, vilket innebär att den tilltalade skulle dömas i enlighet med åklagarens gärningspåstående utan någon som helst prövning. Att gå så långt som moderaterna framför i sin reservation, dvs. att möjlighet ska ges att döma någon till straff trots att saken inte kunnat utredas tillfredsställande genom förhör eller liknande, är inte bra ur rättssäkerhetssynpunkt. Till sist, fru talman, yrkar jag bifall till reservation

Fru talman! Även här ska jag försöka ge ett bidrag till en positiv tidsanvändning under kvällen. Det finns två reservationer med moderata undertecknare. Det gäller för det första det förslag som vi redovisar i reservation 1 under punkten 2 om tredskodom i brottmål med förebild från det civilrättsliga området. Vi tar helt enkelt fasta på att man ska kunna döma även i den åtalades frånvaro där straffet är maximerat till tre månader. Det kan förefalla drastiskt, men det kan vara ett påtagligt försök att komma till rätta med ett problem som utskottet och kammaren har diskuterat många gånger, nämligen inställda förhandlingar. De inställda förhandlingarna skapar utomordentligt stora problem vid många tingsrätter. De innebär stora merkostnader, skapar stora praktiska problem och leder också till stora förluster i rättssäkerheten för många människor som får vänta på att få sin sak prövad. Även om det är ett problem som kanske är mindre vid de små tingsrätterna - och det är, fru talman, ett ytterligare argument för att ha många små tingsrätter kvar - och ett större problem vid de riktigt stora tingsrätterna, tycker vi att det finns anledning att ganska radikalt pröva metoder med förebilder från civilrätten. Den åtalade har självfallet alltid möjlighet till återvinning i ärendet, men det förutsätter, fru talman, att den åtalade behagar komma till rättssalen. Det är en poäng i detta att parterna då får stråla samman där. Det är just den ena partens frånvaro som är problemet och som förstör så kolossalt mycket, framför allt vid de stora tingsrätterna. Vi har för det andra varit kritiska mot en process som har medverkat till en alltmer förenklad delgivning. Saker kan alltid förändras och förenklas på ett antal sätt, men när det gäller delgivning tycker vi att det är utomordentligt viktigt att den sker på ett rättssäkert sätt. Det är vidare ingen tvekan om att vi tycker att det finns starka skäl för att också öka inslaget av privata delgivningsmän. Det fungerar utomordentligt bra och borde kunna användas i betydligt större omfattning. I en tredje fråga, som tidigare talare varit inne på, finns det en socialdemokratisk och vänsterpartistisk reservation. Det är en intressant fråga, nämligen de förändrade forumreglerna. Vi säger nej, och en majoritet har skapats för att säga nej till regeringens förslag. På, tror vi, ganska goda grunder tycker vi att den möjlighet som förslaget skulle tillskapa för regeringen att placera olika ärendetyper vid olika tingsrätter icke är bra. Den leder i förlängningen till en ytterligare möjlighet för regeringen att styra placeringen av mål och innebär, fru talman, ytterligare möjligheter till och hot om inskränkningar i domstolarnas frihet. Låt mig ge några praktiska exempel. Ett antal tingsrätter som har problemet att inte vara tillräckligt stora och skulle då kunna "räddas" genom att regeringen i sin allvishet säger att x tusen parkeringsmål ska hanteras exempelvis vid Strömstads tingsrätt eller vid någon tingsrätt i Norrland som nu upplevs som liten. Det brukar heta att det kan vara svårt att rekrytera duktiga människor till kanske något mindre tingsrätter på avlägsna orter - avlägsna från Stockholms horisont, men nog så centrala i den orten. Tror Göran Norlander att man skulle kunna få en större attraktivitet om en tingsrätt på en mindre ort får en mycket stor andel av felparkeringsmål? Jag ställer mig något tvivlande. Både av praktiska och principiella skäl säger en majoritet klokt nog nej till detta, och det tycker vi är utomordentligt glädjande. Man kan utan att vara alltför konspiratoriskt lagd ana ett mönster i det fortsatta reformarbetet, som det så vackert uttrycks när det gäller att lägga ned tingsrätter och stuva om i Rättssverige. Reformering av rättsväsendet är ett finare uttryck för detta. Vi känner att detta är ett ytterligare instrument som vi inte gillar. Därför är det utomordentligt glädjande att vi har fått en majoritet i utskottet för ett klart nej och förhoppningsvis också kan få det här i kammaren när vi ska rösta om detta. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1.
Fru talman! Jag vill till att börja med rätta mitt yrkande. Jag yrkar bifall till reservation 3 under punkt Till Anders G Högmark vill jag när det gäller forumreglerna säga att man har ojämn måltillströmning vid olika tider av året vid olika tingsrätter. Det kan då vara bra att ha möjlighet att fördela inom samma län, så att en tingsrätt som inte har så många mål kan få överta mål. Vi får noga följa om det visar sig att det blir dålig kvalitet eller att bara en typ av ärenden skulle skulle komma att överföras och då i vissa fall rätta till detta.
Fru talman! Man kan säkert hitta något argument för att regeringen i något läge där en tingsrätt har några fler mål än någon annan skulle kunna förordna den senare tingsrätten att ta hand om vissa mål. Jag tror att detta är ett alltför stort ingrepp från regeringens sida i placeringen av mål. Jag tror inte på den här utvecklingen, utan jag är övertygad om att vi får betydligt större möjligheter att klara de här målen nära de berörda människorna med en positiv utveckling av rättsväsendets första instans tingsrätterna, med många väl fungerande tingsrätter runtom i landet. Jag är alldeles övertygad om att det här skulle kunna bli ett första steg i att säsongsutjämna också andra måltyper. Man skulle kunna komma fram till ett slags säsongsutvecklingsgaranti - låt mig använda det uttrycket - inom domstolsväsendet, och det är jag inte alls tilltalad av. Glädjande nog tycker en majoritet illa om det förslaget och avvisar det.

Fru talman! Jag ska också försöka bidra till tidsvinster här i kväll genom att bara använda halva den anmälda talartiden. Jag vill börja med att yrka bifall till punkten 3 reservation 2. I detta betänkande behandlas förslag till ändringar i rättegångsbalken och delgivningslagen som syftar till att minska antalet inställda huvudförhandlingar i brottmål vid tingsrätterna. Bl.a. föreslås att en tingsrätt ska kunna använda förenklad delgivning i de fall där den tilltalade i samband med föreläggande av ordningsbot eller utredning av ett brott som enligt 48 kap 13 § rättegångsbalken kunnat beivras genom föreläggande av ordningsbot fått information om att sådan delgivning kan komma att användas i tingsrätten i händelse av att åtal väcks. I propositionen som föregår det här betänkandet förelår regeringen att det genom en förordning skulle kunna bestämmas att ett ärende om företagsrekonstruktion, skuldsanering eller felparkering skulle handläggas av en annan tingsrätt än den som enligt de nuvarande reglerna är behörig om båda tingsrätterna har sina domkretsar inom samma län. Kristdemokraterna motsätter sig detta, tillika med majoriteten i utskottet, vilket i dag föranleder oss att ha ett tillkännagivande till regeringen. Det anser vi kristdemokrater vara en framgång. Vi menar att förslaget hade fått till följd att regeringen fått befogenheter som vida överskrider vad som kan tillåtas i en rättsstat. Därför motsätter vi oss att regeringen ytterligare bemyndigas att från tid till annan genom undantag skönsmässigt förordna om var vissa typer av mål ska handläggas. Ett dylikt bemyndigande innebär enbart ytterligare en möjlighet för regeringen att utarma tingsrätterna. De mindre tingsrätterna skulle få allt färre och allt mindre mål att handlägga och till slut rationaliseras bort. En ändring av forumreglerna skulle också innebära ökade resekostnader för dem som ska inställa sig i rätten. Därutöver kan det påpekas att regeringen av konstitutionella skäl inte bör få möjlighet att påverka var enskilda mål ska handläggas. Vi kristdemokrater är nöjda med det beslut som utskottet har kommit fram till. Så övergår jag till den reservation som vi finns med i. Kristdemokraterna har konsekvent motsatt sig en förenklad delgivning, särskilt om en sådan ska tillämpas i brottmål. Denna inställning grundas på rättssäkerhetsskäl. Utskottet hävdar att saken kan utredas tillfredsställande utan den tilltalades närvaro, en synpunkt som vi inte håller med om. Vi är väl medvetna om att åtgärder måste vidtas för att minska antalet inställda huvudförhandlingar. Vi har påtalat att en trygg och effektiv delgivning kan komma till stånd genom anlitande av privata stämningsmän på det sätt som skedde innan förstatligandet av delgivningen. Förstatligandet har inneburit en klar försämring, och delgivning sker i dag inte på ett tillfredsställande sätt. Mot bakgrund av den inställningen motsätter vi oss regeringens förslag om utvidgning av tillämpningen av förenklad delgivning och reserverar oss mot majoritetens förslag. Riksdagens ombudsmän avstyrker bestämt detta förslag. Andra tunga remissinstanser som Hovrätten över Skåne och Blekinge, Malmö tingsrätt och Sveriges advokatsamfund avstyrker också förslaget med hänvisning till att det inte är godtagbart ur rättssäkerhetssynpunkt. Mot den bakgrunden förvånar utskottsmajoriteten när man i betänkandet slår fast att några invändningar av rättssäkerhetskaraktär knappast kan riktas mot förslaget. Ordvalet "kan knappast" tyder på att man inte är helt säker utan snarare hyser en from förhoppning om att så är fallet. Fru talman! Vi menar att man i sådana här för den enskilde individen oerhört viktiga frågor måste se till att göra allt för att trygga rättssäkerheten. Därför vill vi kristdemokrater att frågan om införande av privata stämningsmän snarast ska utredas. Vi tror att det kan vara en framkomlig väg för att öka antalet framgångsrika delgivningar.
Fru talman! Vi socialdemokrater delar inte kristdemokraternas uppfattning här, utan vi anser att det förslag som ligger mycket väl uppfyller kravet på rättssäkerhet. Det är väldigt viktigt att man kan genomföra det här just för att minska antalet inställda mål.
Fru talman! Vi vidhåller givetvis vår ståndpunkt ändå, alltså att man bör utreda frågan om privata stämningsmän, ett system som man hade innan den här stämningsmannafunktionen förstatligades. Den fungerar nu inte på ett tillfredsställande sätt.

Fru talman! Debatter om ILO-konventioner brukar inte vara några upphetsande tillställningar här i kammaren, särskilt inte klockan tio på kvällen. Vi får väl se om dagens debatt skiljer sig från det gängse mönstret. ILO-konvention nr 181 innehåller bestämmelser om privata arbetsförmedlingar och behandlar också uthyrningsföretag. Vad gäller själva konventionen delar Moderata samlingspartiet utskottets bedömning att vi inte bör tillträda den. Vi delar däremot varken regeringens eller utskottsmajoritetens uppfattning att vi eventuellt i framtiden ska tillträda konventionen. ILO-konvention 181 har ett strikt regelverk som allvarligt skulle försvåra för privata arbetsförmedlingar att verka och utvecklas. Den skulle t.ex. innebära att arbetsförmedlingar i framtiden förbjuds att ta ut avgifter och kostnader av arbetstagaren. Vissa arbetsförmedlingsverksamheter stoppas eventuellt. Den innebär att man kanske skulle behöva införa strikta, rigida licens och certifieringsbestämmelser. Vår uppfattning är att det måste råda sådana förhållanden att de privata arbetsförmedlingarna, där arbetsgivarna i dag tvingas stå för driftskostnaderna, har förutsättningar att vara konkurrensdugliga och utvecklingsbara. De måste tillförsäkras sunda konkurrensvillkor mot den skattefinansierade offentliga arbetsförmedlingen. Mångfald på arbetsmarknaden gynnar både arbetstagare och arbetsgivare. Att värna om monopol kan i alla fall inte ligga i den arbetssökandes intresse. Därför anser vi att Sverige inte heller i framtiden bör tillträda konventionen och att en utjämning av villkoren för de offentliga och privata arbetsförmedlingarna måste vara ett anständighetskrav. Fru talman! De svenska bemanningsföretagen har en enastående hög tillväxt. För närvarande har de en årstillväxt på ungefär 50 %. De sysselsätter ungefär 0,6 % av den totala arbetskraften. Det är en låg siffra internationellt sett. Inom EU-området handlar det om i genomsnitt 1 1⁄2-2 % av den totala arbetskraften. Det finns alltså goda utvecklingsmöjligheter för branschen. Bemanningsföretagen har inte bara blivit ett sätt att finna flexibla lösningar och ta bort flaskhalsar på arbetsmarknaden. Bemanningsföretagen gör verkligen stor samhällsekonomisk nytta. För att ge bemanningsföretagen rimliga villkor måste det dock finnas konkurrensneutralitet på arbetsmarknaden. Det gör det inte i dag. Det har även Riksdagens revisorer påpekat. Det är bra. Den socialdemokratiska regeringen borde någon gång inse att politisk klåfingrighet och social ingenjörskonst är till skada för arbetsmarknaden. Fru talman! Det finns verksamheter inom bemanningsbranschen som inte borde förekomma. Det är verksamheter inom den offentliga sektorn som konkurrerar under helt andra ekonomiska förutsättningar. Det gäller t.ex. arbetsförmedlingarnas head hunting eller AMS poolverksamhet. Samma förhållanden gäller det statligt helägda Det finns inga skäl i världen att ha en statligt ägd affärsverksamhet med vinstkrav som sysslar med personaluthyrning och arbetsmarknadsutbildning. Lernia får gärna propagera för uthyrning av kompetent industripersonal eller för att man skriker efter hovslagare till hundratals hästar i landet. Detta är dock inte något som staten bör vara huvudman för. Staten bör i stället snarast avveckla sitt ägande i Lernia AB och upphöra med konkurrenssnedvridande verksamhet. Detta anser vi att riksdagen bör tillkännage för regeringen. Jag yrkar bifall till den moderata reservationen nr Fru talman! Det finns ett flertal hinder för att personaluthyrning ska kunna utvecklas och växa. När en översyn nu görs av bemanningsbranschen inom Regeringskansliet enligt riksdagsbeslut hösten 1999 bör denna syfta till att avlägsna konkurrenssnedvridande regler som lägger hinder i vägen för bemanningsbranschens verksamhet. I lagen om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft finns t.ex. en bestämmelse om karantän för arbetstagare som sagt upp sig från en anställning. Det är orimligt att en arbetstagare inte skulle kunna få hyras ut till sin förra arbetsgivare tidigare än sex månader efter det att anställning hos denne upphört. Speciellt drabbar detta anställda som kommer från den offentliga sektorn. Sex månaders blockad från landstingen, som nästan har monopol på sjukvårdande verksamhet är kännbart för framför allt kvinnor, som är en dominerande arbetskraft inom den offentliga sektorn. Anser verkligen Cinnika Beiming att det är vettigt med denna orimliga karensregel? Bör inte en arbetstagare själv kunna få bestämma vem hon ska arbeta för? Jag ska säga några ord om ILO-konventionen nr 189, fru talman, om nya arbetstillfällen i små och medelstora företag. Utskottets motiv för detta är dock väl magstarkt. Att Sverige behöver flera små och medelstora företag verkar alla vara överens om, men att regeringen bedriver en politik som syftar till bättre villkor för företagande är nog inte den gängse uppfattningen - inte hos företagarna i alla fall. När utskottet tar upp regelförenklingar som exempel blir utskottsmajoritetens skryt väl tydligt, då just detta är ett av regeringens många misslyckanden. Hur länge har inte Simplexgruppen arbetat utan att prestera något värt namnet? Andra exempel som utskottet anför är tillväxtavtalen, som knappast har varit någon större succé. Anmärkningsvärt är även att arbetslösheten ligger rekordhögt under en högkonjunktur - uppemot 16 %. Jag kan däremot instämma i majoritetstexten om att man inser att det finns behov av infrastruktursatsningar och kompetensutveckling. Det är bara det att regeringen inte har gett förutsättningar för att lösa dessa problem. Det stora behovet av kompetensutveckling visar att grundutbildningen inte håller måttet och att det höga skattetrycket hämmar vidareutbildning. Fru talman! Avslutningsvis delar Moderata samlingspartiet utskottets uppfattning om ILO:s konvention nr 182 om de värsta formerna av barnarbete, och bifaller propositionen i denna del. Fru talman!

Fru talman! Barnarbete, bemanningsföretag och nya arbetstillfällen i små och medelstora företag i samma betänkande - det blir minst sagt något spretigt! Det viktigaste i betänkandet är att riksdagen föreslås godkänna ILO-konvention nr 182 om de värsta formerna av barnarbete. I Sveriges parlament råder politisk enighet om detta. Jag hoppas att den konventionen får en betydelse. Den bör t.ex. kunna användas för att sätta press på Turkiet, som har en miljon barnarbetare, när landet söker medlemskap i EU. Fru talman! När det gäller bemanningsföretagen så är mönstret detsamma som vid flertalet betänkanden i den här kammaren. Regeringen avslår alla motioner med hänvisning till en arbetsgrupp som arbetar med frågan i Regeringskansliet samt inom EU. Hur många interna arbetsgrupper sitter i Regeringskansliet? Och med vilken hastighet arbetar de? Eller är de enbart ett alibi för att förhindra en kraftfull opposition? När - och frågan går till Cinnika Beiming - ska arbetsgruppen som arbetar med bemanningsföretagen bli klar? Jag har försökt få fram ett besked, men inte lyckats. Jag hoppas att Cinnika vet. Eller är det EU-översynen som ska inväntas? Då är vi framme vid 2003. Så länge ska det väl inte behöva dröja. Fru talman! Sedan den borgerliga regeringen upphävde arbetsförmedlingsmonopolet 1993, med Socialdemokraterna som motståndare förstås, finns påvisbara positiva effekter. Privata förmedlingar och bemanningsföretag har lyckats bättre med att ge långtidsarbetslösa jobb och med att ge invandrare jobb, och de har bidragit aktivt till att reducera flaskhalsarna på arbetsmarknaden. I dag har alla en positiv hållning till bemanningsföretagen. År 2000 fick AMS i uppdrag av regeringen att samarbeta med bemanningsföretagen. Det är en intressant utveckling, men de lokala arbetscenter som dessförinnan hade startats var förödande ur konkurrenssynpunkt. Det är bra att regeringen har insett sitt misstag därvidlag och nu avvecklar dessa. Det är oerhört viktigt att en avmonopoliserad verksamhet inte ges konkurrensfördelar jämfört med det som kan växa ur myllan efter en avreglering. Så har dessvärre skett. Konkurrensfrågan måste därför vara i fokus för arbetsgruppens kommande förslag. Där ingår också den karensregel som Patrik Norinder så förtjänstfullt berörde. Fru talman! När det gäller den tredje ILO konvention som finns i detta betänkande, angående underlättandet av anställningar i små och medelstora företag, så kan jag bara notera att uppfyllelsen av den konventionen kommer att bli betydligt större med en borgerlig regering. Fru talman! Jag står självfallet bakom alla våra reservationer, men yrkar för tids vinnande bifall enbart till reservation 1.

Fru talman! Skrivelser och propositioner från regeringen som bygger på ILO-konventioner och liknande brukar inte utmynna i särskilt mycket arbete eller text från utskottets sida. Men det har skett denna gång. Det blev en hel del text i den särskilda folkpartimotion som väcktes. Detta berör ju så många områden, som flera har sagt här, och en del är också oerhört viktiga. Betänkanden innehåller alltså flera olika ärenden. Den viktigaste delen är den som gäller att Sverige ska tillträda konventionen som ska begränsa de viktigaste formerna av barnarbete. Folkpartiet välkomnar en svensk ratifikation av Arbetet med att värna barns situation kan aldrig bli nog omfattande, när man ser till hur barn i många länder i världen behandlas. Många barn tvingas att arbeta under mycket svåra förhållanden, ibland t.o.m. fysiskt fastbundna vid golvet eller vid en maskin. De flesta barn arbetar i privata hem, men andra finns i fabriker, inom jordbruket eller t.o.m. på bordeller. Barnen arbetar ofta under förödmjukande och farliga förhållanden. Det finns barn som tvångsrekryteras för deltagande i väpnade konflikter. Enligt ILO är uppskattningsvis 50-60 miljoner barn i världen utsatta för dessa former av barnarbete. Konsumenter och företag har ett betydande ansvar när det gäller att välja produkter som inte under vidriga förhållanden tillverkas av barn. Vidare är det angeläget att fler länder ratificerar denna konvention från år 1999. Vår uppfattning är att Sverige bör verka i denna riktning. Enligt ILO finns det i dag i Asien, Afrika och Latinamerika ca 250 miljoner barn i åldern 5-14 år som arbetar. Folkpartiet anser att allt skadligt barnarbete bör motverkas. Det vore önskvärt att inga barn tvingades arbeta för att bidra till sin egen eller till sin familjs försörjning. I enlighet med barnkonventionen bör i stället alla barn ges rätt till kostnadsfri grundutbildning. Samtidigt vet vi att många familjer runtom i världen är socialt och ekonomiskt beroende av att även barnen hjälper till med familjens försörjning. Det är därför angeläget att skapa möjligheter för barn att kombinera vissa former av arbete och skolgång. Folkpartiet motsätter sig att man med hjälp av olika former av handelsrestriktioner försöker stoppa barnarbete i olika länder. De erfarenheter som där finns visar att barn, som på grund av sådana åtgärder måste lämna sina arbeten, riskerar att hamna i ännu svårare situationer och att utnyttjas mer än tidigare och ännu hårdare. Fru talman! Som jag inledningsvis nämnde innehåller betänkandet förslag inom vitt skilda områden men det rör sig också om t.ex. privata arbetsförmedlingars roll samt om näringsklimatet i Sverige. Regeringen säger i propositionen att Sverige för närvarande inte bör biträda konvention 181 om privat arbetsförmedling. Folkpartiet instämmer i detta men dessutom anser vi att det inte skulle vara aktuellt med ett tillträde vid en senare tidpunkt. Möjligheten till privata arbetsförmedlingar i Sverige infördes under den borgerliga regeringstiden, trots starkt motstånd från Socialdemokraterna. Efter en trög start visar det sig nu alltmer att en rad privata arbetsförmedlingar och personaluthyrningsfirmor har tillkommit. Speciellt är det förmedlingar som specialiserat sig på ett visst yrkesområde som har skapats.

Detta visar med all tydlighet att lagen fungerar som det var tänkt. Vi har fått en mångfald på arbetsförmedlingsområdet som gynnar såväl arbetssökande som arbetsgivare och arbetstagare. De privata arbetsförmedlingarna spelar en positiv roll och måste få finnas kvar och utvecklas. Folkpartiet önskar att fler privata förmedlingar kan "avknoppas" från de offentliga för att ytterligare öka individens valfrihet på arbetsförmedlingsområdet. Det är också viktigt att de privata arbetsförmedlingarna behandlas som de statliga. ILO-konvention 181 skulle genom sitt strikta regelverk allvarligt försvåra arbetet för de privata arbetsförmedlingarna. Därför bör konventionen inte heller tillträdas vid ett senare tillfälle. Fru talman! Det är inte så ofta som vi i en arbetsmarknadspolitisk debatt får tillfälle att tala om näringspolitik i vidare bemärkelse. Dagens debatt blir härvidlag ett undantag. Folkpartiet ser dock näringspolitiken som en integrerad del av arbetsmarknadspolitiken i stort. Regeringen anser att rekommendation 189 om nya arbetstillfällen i små och medelstora företag inte föranleder att Sverige vidtar några åtgärder. Folkpartiet delar inte den uppfattningen. Sverige har västvärldens mest konjunkturkänsliga offentliga finanser. I kombination med storföretagsberoendet gör det oss mycket utsatta för svängningar. Det är en farlig situation som till sist drabbar den gemensamma välfärden. Vad som måste göras för att få fler företag i Sverige att växa är att en företagspolitik genomförs som syftar till att underlätta för företagandet samt till att minska krånglet för företag. Ett sätt vore att de många utmärkta förslag som Småföretagsdelegationen kommit med i allt väsentligt genomförs. Folkpartiet har länge krävt det; detta i kombination med andra åtgärder som underlättar för företagsamheten. Tyvärr har regeringen inte hörsammat detta, trots mycket prat och löften om reformer. "Superdepartementet", som ju det nya Näringsdepartementet kallades efter förra valet, har blivit en flopp. Det hade som sin viktigaste uppgift att få fart på företagandet - något som fortfarande efterfrågas men där är man i en position av passivitet. Förenklingsarbetet har gått i stå. Ledningen för det hoppade av därför att arbetet var alltför byråkratiskt. Mycket lite har hänt på skattesidan, trots ständiga försäkringar om att "det ska vi titta på". Regeringen tittar på dubbelbeskattningen, värnskatten, förmögenhetsskatten och många andra skatter som hämmar nyföretagandet men nästan ingenting har i verkligheten blivit uträttat. Under tiden växer t.ex. svartmarknaden till ohanterlighet, som riksskatteverkschefen uttryckte det. Avregleringarna går trögt. På ett så viktigt område som sjukvården har nya lagar införts som tvärtom hämmat framväxten av ny företagsamhet. På kreditområdet är det svårt för nyföretagandet, särskilt när det gäller kvinnliga företagare. Folkpartiet har i åtskilliga riksdagsmotioner presenterat förslag om hur vi skulle kunna få fart på företagandet och stimulera för små och medelstora företag. Det gäller då åtgärder som innefattar skattelättnader, regelförenklingar och avregleringar. Vi kommer att återigen presentera dessa förslag i samband med budgetarbetet under detta år och i samband med den skrivelse om förenklingsarbetet som regeringen avser att förelägga riksdagen. Vi delar således inte regeringens syn - att ingenting mer behöver göras med anledning av ILO:s rekommendation 189. Fru talman! Jag inskränker mig till att yrka bifall till reservation 1.

Fru talman! Regeringen föreslår att Sverige ska godkänna ILO:s konvention 182 om de värsta formerna av barnarbete. Arbetsmarknadsutskottet instämmer i regeringens förslag. Här föreligger ingen reservation. Detta är en mycket viktig konvention, för det här är i grunden ett sätt att förmå världens alla länder att ta sitt ansvar för att barn ska få vara barn, inte arbetskraft - eller, vad som är ännu värre, vår tids slavar. Det är självklart att vi aldrig kan tolerera att ett barns liv börjar släckas ut precis när det börjat. Lika självklart är att vi som världssamfund aldrig kan vara tysta och tiga när så oerhört många barn förlorar både sitt människovärde och sina rättigheter. Det är just därför som det är så angeläget att också Sverige ratificerar konvention 182, som har sin utgångspunkt i FN:s barnkonvention om förbud mot, och om omedelbara åtgärder för avskaffandet av, de värsta formerna av barnarbete. Fru talman! I utskottets betänkande tar man även upp ILO:s konvention 181 och rekommendation 188 om privat arbetsförmedling. Här behandlas också ett antal motionsyrkanden från allmänna motionstiden som bl.a. berör bemanningsbranschen. Bemanningsföretagen har blivit en etablerad del av den svenska arbetsmarknaden. Omfattningen av verksamheten har vuxit, och man sysselsätter i dag ca 1 % av arbetskraften. Från att tidigare egentligen bara ha varit koncentrerad till storstäder, främst till Stockholmsområdet, har branschen nu också snabbt expanderat i övriga delar av landet. förutsattes att en utvärdering och analys av konsekvenser skulle göras efter några år. En utredning tillsattes därför, som i sitt slutbetänkande år 1997 pekade på vissa problem för branschen. Det största frågetecknet gällde de anställdas situation. Man kunde konstatera att en del av de problemen är av sådant slag att de enligt svensk praxis ska lösas avtalsvägen. Det var också mot den bakgrunden som riksdagen, på initiativ av arbetsmarknadsutskottet, hösten 1999 beslutade att uppdra åt regeringen att göra en översyn av verksamheten. Därför har en arbetsgrupp inom Näringsdepartementet tillsatts med medverkan av arbetsmarknadens parter samt bemanningsbranschförbundet SPUR. Under tiden har också ett särskilt kollektivavtal, speciellt för branschen, tecknats mellan arbetsmarknadens parter där faktiskt många av de frågetecken som har funnits har retts ut och löser en del av de problem som uppmärksammats. Dessutom pågår för närvarande förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter på EU-nivå om ett europeiskt avtal för just bemanningsföretagen. Med anledning av det arbete som nu pågår instämmer utskottet i regeringens bedömning att Sverige bör tillträda konventionen. Samtidigt vill vi inte heller föregripa de eventuella slutsatser som kan komma från den arbetsgrupp som arbetar och föreslår därför att samtliga motionsyrkanden avslås. ILO:s rekommendation om nya arbetstillfällen i små och medelstora företag behandlas också i betänkandet. Vi kan konstatera att ILO:s rekommendationer är allmänt hållna och till stor del redan beaktas i svensk lagstiftning och praxis. I vårt betänkande lyfter vi särskilt fram det viktiga arbete som pågår med att göra det enklare att driva småföretag. Såväl utskottsmajoriteten som regeringen betonar att det ska drivas vidare med kraft. Mot den bakgrunden anser utskottsmajoriteten, liksom regeringen, att rekommendationen inte föranleder någon åtgärd.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
Fru talman! Jag tycker att det är bra utskottets talesman kan slå fast att vi är ense om den stora frågan om att, som Cinnika Beiming uttryckte det, barn ska få vara barn och att det är viktigt att avskaffa de värsta situationerna för barn i många länder. Men jag tror att det går att göra en del mer än att bara göra uttalanden, t.ex. genom att driva demokratifrågor, att verka för den fria debatten, som också avslöjar de trista och hemska interiörerna. Där har Sverige självfallet och för övrigt också EU ett stort ansvar. Det finns vissa EU-länder som har nog så koloniala sätt att se på en sådan situation. Det är intressant med den deklaration som Cinnika Beiming gör när det gäller bemanningsföretag osv. Hon säger att det har blivit en etablerad del, det har vuxit, det har varit koncentrerat till storstäderna men växer nu på annat håll. På något sätt gränsande till förnöjsamhet konstaterar en socialdemokratisk talesman: Borta är den tid då man jagade bemanningsföretag, med ofta kvinnor verksamma, och släpade dem inför domstol. Det är väl att vi har kommit ifrån det i Vi tycker att man skulle ha en generösare attityd till en sådan här verksamhet. Även om det inte kommer att bli den stora delen är det ett intressantare referensobjekt att också alternativ kan finnas med då arbeten förmedlas. Då tror jag inte det räcker att ha den attityd som man kunde spåra hos Cinnika Beiming, nämligen att regeringen många gånger väljer att vänta och se.
Fru talman! När det gäller bemanningsföretagen pågår ett arbete där faktiskt vissa arbetsmarknadens parter och Bemanningsbranschförbundet diskuterar och ser över bemanningsföretagen. Jag utgår från att man gör det ifrån olika perspektiv. Men vårt initiativ från oss i arbetsmarknadsutskottet var med anledning av att det i en utredning konstaterades att människor som jobbar i bemanningsföretagen har det osäkert vad gäller löne och anställningsvillkor, vilket man till stor del har kommit till rätta med genom det kollektivavtal som tecknades förra året, något som är väldigt positivt för bemanningsbranschen.
Fru talman! Jag vill ta fasta på det som Cinnika Beiming sade om att det skulle göras enklare för företagsamheten och att de frågorna skulle drivas med kraft. Jag förutsätter, fru talman, att det är något annat än vad som hittills har skett från Näringsdepartementet, där mycket har gått i stå den sista tiden. Så det kan vara ett bra budskap från denna debatt. Det visade sig när det gäller bemanningsföretagen, där man nu får möjlighet till skilda arbetsgivare, att också löneutvecklingen blir bättre. Det är bra att det har blivit ett kollektivavtal. Vi hyllar ett sådant upplägg, men det är en väldig styrka att kunna ha mer än en arbetsgivare. Därför är det så viktigt att de offentliga monopolen får goda referensobjekt. Det kommer både de privata företagen och den offentliga verksamheten och dess anställda att ha glädje och nytta av.
Fru talman! Elver Jonsson tog upp många olika frågor i samma replik. Jag tänkte nöja mig med att hålla mig till småföretagarna. Jag håller med Elver Jonsson om att det inte är så ofta vi diskuterar de frågorna i arbetsmarknadsutskottet och att vi kanske tangerar att lite inkräkta på deras område. Förra veckan lämnade Näringsdepartement en benchmarking-rapport som är den andra i raden av tre som man har tänkt att lämna. Den är en jämförelse mellan Sverige och de olika OECD-länderna där vi kan se vad vi har för svaga sidor och vad vi har för positiva sidor. En av de saker som framkom, och som också tidigare har visat sig i olika rapporter, är att små företag i Sverige i regel inte upplever något hinder för företagande jämfört med andra länder. Likväl är vi överens om att arbetet med regelförenklingar måste få fortsätta.
Fru talman! Jag riktade en fråga till Cinnika Beiming i mitt anförande, och jag saknar fortfarande ett svar: När kommer den arbetsgrupp som arbetar med bemanningsföretagsfrågorna att vara klar?
Fru talman! Jag vill börja med att säga till Maria Larsson att anledningen till att jag inte svarade på några frågor i mitt anförande var att jag ville ägna tid åt den mycket viktiga barnkonvention som vi föreslår att vi ska godkänna. Den förtjänar uppmärksamhet i denna kammare. Som svar på Maria Larssons fråga ska jag medge att det inte, vad jag erfarit, finns något stoppdatum. Men det beror naturligtvis också på att det här en arbetsgrupp som har fått uppdraget att följa utvecklingen och se över de olika problem som har uppmärksammats vad gäller branschen. Man är också intresserad av att veta vad som kommer fram i diskussionerna på EU-nivå vad gäller arbetsmarknadens parter inom bemanningsföretagen. De diskussioner som förs där kommer förmodligen att leda till ett kollektivavtal på EU-nivå. Man avvaktar det i arbetsgruppen i Sverige också.
Fru talman! Svaret tycker jag indikerar precis det som jag har farhågor om, att många av arbetsgrupperna rör sig i snigelfart. Jag tycker att det är ganska otillfredsställande att inte de interna arbetsgrupperna också får ett slutdatum. Jag tycker att det vore hedersamt om man hade en deadline. Jag kan förstå att man vill avvakta EU:s arbetsgrupp, men då handlar det om ett tidsperspektiv där vi är framme vid 2004 innan vi kan få någonting på bordet i svensk riksdag. En EU process tar i regel tre år. Man startade det här år 2000. Är det vad vi har att förvänta oss?
Fru talman! Maria Larsson hade i sitt anförande synpunkter på att det fanns väldigt många arbetsgrupper på Näringsdepartementet och inom regeringen totalt sett. Då måste vi påminna oss själva om att just den här arbetsgruppen kom som ett initiativ från oss i arbetsmarknadsutskottet. Det är möjligt att vi i det läget var otydliga, men meningen är inte att arbetsgruppen ska slutföra sitt uppdrag i och med att de har ett antal frågor att ta ställning till utan faktiskt också följa utvecklingen, följa upp vad som händer efter det kollektivavtal som tecknades i Sverige förra året och vad som händer på EU-nivå. Det är av den anledningen väldigt svårt att ge något slutdatum. Men jag tror att vi med gemensamma krafter kan höra med Näringsdepartementet när man har tänkt att arbetsgruppens arbete ska vara avslutat.
Fru talman! Jag hoppas att Cinnika Beiming nu tar sig tid att svara på min fråga om karensregeln, att en arbetstagare inte ska kunna hyras ut till sin förra arbetsgivare tidigare än sex månader efter det att anställningen har upphört. Det har bäring på framför allt kvinnors situation på arbetsmarknaden. Anser Cinnika Beiming att det är en vettig regel att man ska behöva vänta så länge och utestänga kvinnor från arbetsmarknaden? Ska kvinnor själva inte kunna bestämma vem man vill arbeta hos?
Fru talman! Om jag har läst historien rätt är just karensregeln någonting som man valde att inte ta bort under den borgerliga regeringen när man genomförde lagändringen 1993. Man måste ha gjort det valet därför att man någonstans tyckte att regeln var bra. Via den tillsatta arbetsgruppen har jag hört att man diskuterar just frågan om karensregeln. Då vore det olyckligt om riksdagen redan nu skulle ge regeringen till känna i den riktningen. Vi borde snarare avvakta och se vad som sker i den arbetsgrupp som jobbar med frågan.
Fru talman! Cinnika Beiming skulle kanske kunna redogöra för sina personliga åsikter i frågan. Vi från Moderata samlingspartiet anser att denna regel bör tas bort, och att det borde ges regeringen till känna. Jag kanske inte kan kräva att få besked från socialdemokraternas talesman den här gången, men vad tycker Cinikka Beiming om det här? Är det bra att denna regel tas bort eller inte?
Fru talman! Mina personliga åsikter är tämligen ointressanta i det här sammanhanget med tanke på att många är intresserade av vad arbetsgruppen kommer fram till och med all respekt för de diskussioner som pågår där. Sedan vill jag ärligt säga att anledningen till att den här regeln finns också har att göra med att man inte vill att arbetsmarknaden inte ska bli för ryckig. Vem vinner på att ett antal personer från samma arbetsplats försvinner ena dagen, kommer tillbaka nästa dag och har en annan arbetsgivare, men har en helt annan lönesituation än tidigare? Vad blir det för arbetsklimat på den arbetplatsen? Men, som sagt, låt oss avvakta vad arbetsgruppen kommer fram till. Såvitt jag vet är den här frågan aktuell för gruppen att diskutera för tillfället.